Fru talman! Låt mig först rätta en felaktig uppgift från Bengt Göranssons sida. Moderaterna har inte varit motståndare till närradion vare sig i någon borgerlig regering eller här i riksdagen. Det är i stället Catarina Rönnung som har rätt, när hon säger att vi periodvis tvärtom har varit pådrivande i den frågan utöver de förslag som kommit från andra håll. Sedan är det i och för sig inte något fel, tycker vi, att den monopolverksamhet som Sveriges Radio-koncernen bedriver kompletteras med en annan verksamhet vid sidan om. Om Sveriges Radio-koncernen fungerar som den skall, borde man rimligen inte känna någon större oro inför den konkurrens i etern som närradion kan utgöra. Sedan har vi räckvidden, och där är Bengt Göransson lika undanglidande som Catarina Rönnung. Vad han kommer fram till är att om närradion täcker t.ex. en hel kommun, skulle den riskera att bli så professionell att det kunde vara till skada för verksamheten. Det där förefaller väl ändå något konstlat, Bengt Göransson. Om föreningarna själva får ange vad de har för önskemål i fråga om sändarnas styrka och det finns tekniska förutsättningar att tillgodose de önskemålen, varför skall man då inte göra det? Jag har i varje fall inte fått något svar på den frågan här i dag. Då det gäller reklamen sade jag själv i mitt inledningsanförande att reklam kanske inte ger särskilt mycket, men det kan bli en viss täckning av de gemensamma kostnader som de sändande organisationerna har. Får man en sådan kostnadstäckning kan man öka möjligheterna för fattiga organisationer att delta. Det försvårar inte utan tvärtom förbättrar för den gruppen organisationer.

Fru talman! Jag har inte många kommentarer till Bengt Göranssons generösa och sympatiska anförande. Kanske vill jag ändå säga ett ord om närradions bakgrund. När jag sade att det innebar viss möda att i trepartiregeringen övertyga om närradion skulle jag möjligen kunna inkludera en och annan folkpartist. Nyckeln till förståelse för detta hade att göra med om man var medveten om hur kyrkorna på 60 och 70-talet upplevde yttrandefriheten. Läget var alltså det, att om man från min egen kyrka, Immanuelskyrkan, ville sända en gudstjänst per tråd till vårt pensionärshem ett kvarter bort, var det förbjudet. Efter mycken möda kunde man få televerkets tillstånd att göra det. Att per tråd sända samma gudstjänst till dem som var sjuka och låg på Sabbatsberg eller Serafen var helt uteslutet. Det fanns inte en möjlighet. Pingströrelsen samlade in miljoner för att sända sina gudstjänster och andakter. Man producerade dem i en studio i Stockholm, skickade dem till Nordafrika och sände därifrån tillbaka till de svenska lyssnarna. Det var den massmediesituation vi hade. Då var det väl inte underligt att vi som hade vår bakgrund i kyrkorna och folkrörelserna upplevde att det är djupt odemokratiskt, att man när de tekniska och ekonomiska möjligheterna finns inte skall få sända program av den här typen. Trots detta som jag tycker fullständigt självklara resonemang tog det några decennier att uppnå att vi skulle få börja med begränsade närradiosändningar. Jag vill inte bli patetisk, fru talman, men det är klart att den känsla som mani dag har är att vi äntligen har kommit därhän att en enig riksdag säger att det är en demokratisk rättighet för föreningar och kyrkor att sända program i radio och att det är en vinning för yttrandefriheten att de kan göra detta. Då spelar det kanske mindre roll hur det har varit med de många turerna fram och tillbaka mellan partierna och vilka ord som har fällts. Det har fällts väldigt många ord, Catarina Rönnung. Jag glömmer inte en debatt på Publicistklubben då en framstående socialdemokrat härjade vilt med det hot mot Sveriges Radio som närradion skulle innebära. Det var en debatt som jag många gånger upplevde som pinsam, men låt allt detta vara glömt för den enighet som vi i dag har uppnått. Nu skall jag gärna vara generös och säga att det var tur att Bengt Göransson blev kulturminister i den socialdemokratiska regeringen, för det finns ju andra socialdemokratiska debattörer som inte hade samma övertygelse. Det är viktigt inte bara vilket parti man tillhör utan också att man har en personlig erfarenhet, så att man när det gäller sådant som gagnar folkrörelserna och kyrkorna och den ideella verksamheten verkligen kan sätta övertygelse bakom orden. Därför ser jag ingen anledning att polemisera mot Bengt Göranssons anförande om närradion.

Fru talman! Kort till Stina Gustavsson om finansieringsfrågan: Vid olika närradiomöten ute i landet har jag mött resonemang om finansieringen, och jag har då understrukit värdet för föreningarna att de under en tid med bekymmer för samhällsekonomin faktiskt inte behöver riskera att få sina arbetsmöjligheter bestämda av statens möjligheter att dimensionera myndigheter. Jag har dessutom tillåtit mig påpeka att svenskt folkrörelseliv, vilket faktiskt någon gång måste erkännas, har vissa samhällsmedel till förfogande för de nyttigheter som man utför. Folkrörelser och föreningsliv bör ändå ha vissa möjligheter att inom ramen för sin totala verksamhet kunna bestämma sig för att avsätta de kronor som krävs för att betala närradioavgiften utan att man skall ha specialdestinerade anslag för detta ändamål. Jag tycker att också detta kan vara värt att påpeka. När det gäller räckvidden för närradiosändarna vill jag till Lars Ahlmark bara säga att det ju faktiskt finns en viss risk för låt mig säga professionalisering. Om man generellt utvidgar räckvidden för sändarna, skulle vi i Stockholmsområdet få en mycket omfattande radioverksamhet, som sannolikt skulle omöjliggöra för FOC Farsta — den lilla, förträffliga idrottsförening som spelar fotboll i mitt grannskap — att sända närradio, något som den nu gör; ganska amatörmässigt men trevligt. Det är ju för att uppmuntra den nära verksamheten, den lokala verksamheten som vi tycker att man skall behålla den nuvarande räckvidden. Jan-Erik Wikström uttalade ett antal vänligheter om min person. Jag inser ju att det i politiska sammanhang är ohyggligt farligt att få höra sådana vänligheter om sig. Jag höll på att säga att jag skall försöka skaka dem av mig, men det skall jag inte göra. Jag är tillräckligt dum för att ta till mig också dem.
Fru talman! Den enda svar som vi till sist får då det gäller sändarnas räckvidd är att kulturministern fruktar att det i Stockholm skulle kunna uppstå en viss professionalism, dvs. att man skulle kunna hålla en låt mig säga yrkesmässig kvalitet. Därmed är det inte sagt att arbetet utförs av yrkesmän, utan det kan vara fråga om ideellt verksamma personer som lär sig detta arbete mycket bra. Jag tror att man ute i landet tycker att det som kulturministern anförde är en tunn förklaring till att man inte är beredd att låta just föreningarnas egna önskemål bli avgörande för hur starka sändarna skall vara. Det är snarare så att vi återigen ser ett exempel på att det är politikerna som vill sätta sin prägel på en verksamhet. Den prägeln skall ta överhanden, inte de människors som är sysselsatta inom verksamheten.
Fru talman! Nej, Lars Ahlmark, jag hade flera skäl för att förorda denna begränsade räckvidd. Jag har i mitt inlägg koncentrerat mig på ett av skälen. Jag noterar att Lars Ahlmark ser en fördel i den yrkesmässiga kvaliteten inom närradion. Jag har sett en fördel i att närradion bedrivs som en amatörverksamhet, och jag tycker att det är denna som förtjänar att utvecklas. På den punkten skiljer vi oss uppenbarligen åt i våra värderingar. Jag kan också efter Lars Ahlmarks senaste inlägg notera att han anser att det egentligen är hans parti som har tagit initiativet till införandet av närradion. Samtidigt säger Stina Gustavsson att det är hennes parti som har tagit initiativet. Den trätan skall jag inte lägga mig i. Jag gjorde mitt första inlägg mot bakgrund av att Jan-Erik Wikström sade sig ha haft viss möda att övertyga företrädarna för de övriga partierna, och jag utgick från att han på den punkten var korrekt i sin historieskrivning.
Fru talman! Skillnaden i uppfattning mellan oss är inte den kulturministern beskriver, utan den är att jag ser fördelar i att föreningarna får sina önskemål tillgodosedda, medan kulturministern ser fördelar i att politikerna får sina önskemål tillgodosedda.

Fru talman! Kammaren har nu att avgöra två ärenden som rör ledningen av de civila delarna av totalförsvaret. Till skillnad från när det gäller det förra ärendet tror jag att vi kan avgöra dessa utan ett stort gräl om vem som startade vad och vem som gjorde vad, eftersom enigheten i utskottet är mycket stor. I proposition 160 föreslås åtgärder för att förbättra samordning och ledning av totalförsvaret. Förslagen i propositionen bygger på en inom försvarets rationaliseringsinstitut utarbetad rapport rörande ledningen av det civila försvaret. Rapporten har varit föremål för en omfattande remissbehandling, och regeringen har i sina förslag tagit mycket stor hänsyn till remissvaren. Regeringen föreslår dels att överstyrelsen för ekonomiskt försvar ombildas till en överstyrelse för civil beredskap, ÖCB, med vidgade uppgifter att samordna de civila beredskapsförberedelserna, dels att den civila delen av totalförsvaret indelas i funktioner med skilda ansvariga myndigheter på central nivå. Dessutom föreslås att ÖCB skall vara lokaliserad i Stockholm. Från moderat sida kan vi i stort ansluta oss till propositionens förslag. Vi tror att den nya organisationen blir ett värdefullt instrument för en förbättrad samordning av de civila försvarsförberedelserna. Regeringen föreslår att statens energiverk skall vara funktionsansvarig myndighet för energiförsörjningen i krig. I motion 3080 har vi från moderaterna hävdat att det kan finnas risk för en splittring och försvagning av kompetensen på detta viktiga försörjningsområde, om så sker. Vi kan dock ansluta oss till en sådan lösning om, som framhålls av försvarsutskottet, det inom statens energiverk bildas en särskild beredskapsbyrå med ansvar för beredskapsuppgifterna. Fru talman! Vi biträder alltså förslaget att ÖEF får vidgade samordningsuppgifter och ombildas till en överstyrelse för civil beredskap. De olika uppgifterna kräver hög kompetens inom skilda sektorer, vilket måste beaktas vid personalrekryteringen. Samordningsuppgiften skall enligt propositionen inriktas på att samordna de fredstida beredskapsförberedelserna inom hela den civila delen av totalförsvaret.

dille bom. Flera av de här uppgifterna kan komma att medföra kompetenstvister mellan ÖCB och de funktionsansvariga centrala myndigheterna. Det måste därför klart sägas ut att funktionsansvariga myndigheter har ett eget ansvar för perspektivoch programplaner och att samordningen inom ÖCB främst skall inriktas på att ge gemensamma planeringsförutsättningar, grundade på av ÖCB ledda operativa studier. Fru talman! Vi biträder förslaget att ÖCB skall finnas kvar under kriser och krig. Frågor om ansvarsfördelning och direktivrätt de olika centrala myndigheterna emellan i en krigssituation bör emellertid snarast utredas, så att underlag för ÖCB:s krigsuppgifter och krigsorganisation kan finnas klart före den 1 juli 1987. Enligt vår uppfattning bör fredsoch krigsorganisationen för ÖCB träda i kraft samtidigt. Med hänsyn till det ytterligare föreberedelsearbete som därvid krävs föreslår vi att organisationen på central nivå — alltså även fredsorganisationen — skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1987. För en senareläggning talar dessutom att omorganisationen annars infaller när myndigheterna inom det ekonomiska försvaret befinner sig i slutskedet av sitt arbete med underlag för 1987 års försvarsbeslut. I en gemensam reservation från moderater, centerpartister och folkpartister yrkas på en sådan senareläggning, och jag yrkar bifall till den reservationen. Fru talman! Vi biträder också förslaget att CB —civilbefälhavaren —skall ha föreskriftsrätt mot länsstyrelser och mot sidoordnade myndigheter i fråga om inriktning av beredskapsförberedelserna. Det behandlas också i denna proposition. Med hänsyn till sedan länge påtalat behov av personalförstärkningar vid civilbefälhavarkanslierna bör de förstärkningar som tidigare aviserats genomföras före den 1 juli 1986. Vi förutsätter att, som framhålls i det gemensamma borgerliga särskilda yttrandet, regeringen i nästa års budgetförslag beräknar medel för de återstående fem tjänsterna vid civilbefälhavarkanslierna. Fru talman! Jag övergår nu till nästa proposition, nr 161. Där har föreslagits att civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd läggs samman till en ny central myndighet, statens räddningsverk, med ansvar för befolkningsskydd och räddningstjänst i fred och krig. Därmed fastslås att fredsräddningstjänsten utgör grunden för räddningstjänsten i krig. Vi moderater biträder i stort regeringens förslag till organisation och inriktning av verksamheten. Sålunda bör enligt vår mening sprängämnesinspektionen fortfarande vara en självständig myndighet. Det synes också lämpligt att samordningen av beredskapsplaneringen mot kärnkraftsolyckor förs över till den nya myndigheten, medan statens strålskyddsinstitut 53 bibehåller sin uppgift att i samverkan med statens kärnkraftsinspektion svara för en rådgivande funktion i en olyckssituation. När det gäller räddningstjänst i anslutning till transport av farligt gods bör, som framhålls i propositionen, räddningsverket ha ansvar för planläggningen i fråga om landsvägstransporter. Till skillnad mot vad som sägs i propositionen bör emellertid enligt moderat mening dessa uppgifter överföras till räddningsverket så snart som möjligt. Denna uppfattning stöds av bostadsutskottet liksom av en minoritet av moderater och folkpartister i trafikutskottet, som har haft tillfälle att yttra sig i ärendet. Såväl civilförsvarsstyrelsen som Överstyrelsen för ekonomiskt försvar menar också att ett överförande bör ske snarast. Försvarsutskottet menar att det saknas skäl att avvakta med ett överförande någon längre tid. Vi ansluter oss till det ställningstagandet. Det finns också skäl att understryka att den nya organisationen får en sådan sammansättning och ges en sådan inriktning av verksamheten att krigsplanläggningsoch beredskapsarbetet ej eftersätts. Det måste i fortsättningen vara en huvuduppgift för det nya verket. Enligt 1982 års försvarsbeslut är staten fortfarande huvudman för civilförsvaret. För att åstadkomma en enhetlig inriktning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten i krig är det därför enligt vår mening otillräckligt att verksamheten inriktas med allmänna råd. Centrala och regionala myndigheter bör kunna utfärda föreskrifter och anvisningar för planläggning och genomförande av skydd och räddningstjänst. Detta bör ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 1 till utskottets betänkande nr 12. Vi biträder propositionens förslag att övning av civilförsvarspersonal i stor utsträckning bör ske lokalt, enhetsvis och under ledning av krigsplacerat befäl, liksom att mobiliseringsmomentet bör få ökad tyngd. Det är viktigt att civilförsvarets enheter, som kan komma att behöva verka iett inledningsskede av ett krig, är användbara för sina uppgifter omedelbart efter mobilisering. Mot bakgrund härav bör civilförsvarets s.k. A-enheter övas med en periodicitet på tre år. Jag yrkar bifall till reservation 3. I fråga om utbildning av personal för räddningstjänst biträder vi i stort förslagen till utbildningens omfattning och lokalisering. När det gäller utbildning av personal inom sotningsväsendet, som också tas upp här, ifrågasätter vi emellertid behovet av att särskilt utbilda denna personal för uppgifter inom energihushållningen. Det finns redan ett stort antal företag etablerade inom energisparområdet, som kan handha dessa uppgifter. Frågan om utbildning av sotningspersonal för energihushållning har för övrigt föga samband med förslag om ledning av befolkningsskydd och räddningstjänst. Vi menar från moderat sida att någon särskild utbildning av sotningsväsendets personal för energisparåtgärder inte behövs. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Under beredskap och krig utsätts vårt samhälle för stora Onsdagen den påfrestningar. Stora lidanden hos såväl människor som djur blir en aktuali 5 juni 1985 tet. För att minska påfrestningarna måste alla resurser kunna koncentreras på det viktigaste. Det kräver god överblick och en nära samordning inom Ledningen av total hela totalförsvaret. Det finns många exempel där det råder brister i försvarets civila försvarsberedskapen, främst genom att åtgärder inte vidtagits för att kunna delarm.m. klara försörjningen av förbrukningsartiklar i en avspärrningssituation. Ett sådant område är sjukvården, ett annat exempel på sårbarhet är telekommunikationerna. Åtskilliga exempel har inträffat under åren där brister inte upptäckts eller åtgärdats, samtidigt som man satsat stora belopp på åtgärder, som haft ganska liten betydelse för beredskapen. Jämförelse kan göras mellan tekoområdet och sjukvården. Det skulle inte dröja länge förrän sjukvården kom i kris — förbrukningsmaterielen tar kvickt slut — medan skor och kläder skulle räcka lång tid. Ändå satsar man varje år stora belopp på beredskap inom beklädnadsområdet, men alltför litet inom sjukvårdsområdet. I vårt samhälle finns och pågår en snabb teknisk utveckling. Detta gör att nya sårbarheter uppstår i krig utan att man har uppmärksammat dessa risker i fred. Därför erfordras det studier och övningar för att funktionsproblemen skall upptäckas. I propositionen föreslås en funktionsindelning inom den civila delen av totalförsvaret på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Jag tycker det är bra. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar ombildas till överstyrelsen för civil beredskap. Beredskapsfrågorna på energiområdet överflyttas till energiverket. Detta är i linje med att den som har ansvaret i fred skall behålla ansvaret även i krig. Den bättre samordning som jag anser blir möjlig genom en överstyrelse för civil beredskap kommer att göra beredskapen bättre. Den här aktuella myndigheten skall samordna och klarlägga frågor som berör flera områden, och den skall hjälpa statsmakterna att finna smidiga vägar till samordning. Vid krig och beredskap kommer samordningen inom totalförsvaret att vara en av riksdagens och regeringens viktigaste uppgifter. Försvarsministern är ännu inte helt klar med hur den nya myndigheten skall funktionera i krig. Det gäller främst hur uppgifterna skall fördelas mellan regeringen och den nya myndigheten. Det är mycket ovisst om det underlag som finns, och som man i försvarsdepartementet skall ge hög prioritet att ta fram, är av sådan omfattning och kvalitet att det kan ligga till grund för ett beslut om ombildning av ÖEF för krigsuppgifter och krigsorganisation till ÖCB redan den 1 juli 1986. Det måste vara bättre att ha en väl genomarbetad krigsorganisation vid genomförandet och dessutom kunna genomföra fredsoch krigsorganisationen samtidigt. Det mesta talar för att en ombildning sker den 1 juli 1987. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1. I detta sammanhang, liksom flera gånger tidigare, har jag tagit upp frågan om förstärkning av civilbefälhavarkanslierna och tillika föreslagit att rege 55 ringen fritt bör få utse civilbefälhavare utan att behöva välja bland civilområdets landshövdingar. Civilbefälhavarna får mycket stora befogenheter i krig, men i fred har de ytterst små resurser och begränsade befogenheter. Inte minst från folkpartiets sida har, som jag nyss nämnde, under flera år betonats att den av flera utredningar föreslagna förstärkningen av civilbefälhavarnas fredstida kanslier måste genomföras. Tyvärr har statsmakterna varit ytterst tröga i detta avseende. Man har hellre förstärkt centrala myndigheter och då främst civilförsvarsstyrelsen. Flera avgöranden än tidigare kommer i ett eventuellt framtida krisläge att få tagas på regional nivå. Civilbefälhavarkanslierna bör därför snarast förstärkas. Detta framgår också av det särskilda yttrande nr 3 som har fogats till betänkandet. Jag tycker det är negativt att sex län måste avstå sina landshövdingar i krig genom att dessa då fungerar på heltid som civilbefälhavare, medan det bara är en deltidsuppgift i fred. Det är olyckligt att den av befolkningen välkände landshövdingen utgår i krig och ersätts av ett länsråd. I svåra lägen kommer länsstyrelserna att få mycket stora uppgifter. Den bäste företrädaren är då landshövdingen personligen, som bör gå ut med viktiga meddelanden till allmänheten via massmedia. Jag anser det som självklart att den ordinarie landshövdingen är bäst lämpad att spela denna roll, eftersom flest människor känner honom eller henne. Därför bör regeringen ges rätt att fritt utse civilbefälhavare. Då behöver man inte beröva län deras landshövding i krig. Till civilbefälhavare har hittills alltid utsetts en landshövding inom civilområdet. Tyvärr anser utskottet att man inte bör ändra denna praxis. Men utskottet säger också: ”Som framgår av det föregående har riksdagen emellertid inte fattat beslut som hindrar regeringen att till civilbefälhavare utse annan lämplig person om det i ett visst fall skulle finnas starka skäl för detta.” Jag hoppas att regeringen tillämpar denna möjlighet att utse civilbefälhavare. Den mening som jag citerade ur utskottsbetänkandet är anledningen till att jag inte har reserverat mig mot utskottets beslut. Länsstyrelsernas organisation förstärks vid beredskap och krig. Ja, den utökas kraftigt bl.a. genom att en del i fred fristående länsmyndigheter då tas in i krigslänsstyrelsen. Försvarsministern har aviserat en försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning, och när erfarenheter vunnits skall frågan som berör länsstyrelsernas krigsorganisation tas upp. Många remissinstanser har påpekat att länsstyrelsernas krigsorganisation är mycket stor och otymplig. Mycket vore vunnet om den organisationen bantades. Det är svårt att överblicka en stor organisation, den är också svår att öva i fred. Frågan är om länsstyrelsens krigsuppgift motiverar en så stor organisation. Krigsorganisationen bör ske genom att en enklare fredsorganisation avpassas till krigsuppgifterna. Det är enligt mitt förmenande en angelägen reform som skulle förbättra organisationsberedskapen. Utskottet anger att man inhämtat uppgifter om att regeringskansliet har planer på att ta upp frågan om länsstyrelsernas krigsorganisation. Det är enligt mitt förmenande ett ganska lätt och föga förpliktande uttalande, men jag hoppas att regeringskansliet inser vikten av och skapar förutsättningar för en krigsorganisation för länsstyrelserna som kan fungera på ett smidigt sätt. Jag tror att man genom de föreslagna åtgärderna kan förbättra samordningen inom totalförsvaret, och jag önskar dem som skall genomföra åtgärderna lycka till. Jag skall även nämna något om försvarsutskottets betänkande 12. Detta betänkande, liksom propositionen, grundar sig på att man skall få till stånd en mer effektiv räddningstjänst och en förebyggande verksamhet som lätt kan anpassas till förändringar i vårt samhälle. För att åstadkomma detta föreslås att man på central nivå bildar ett räddningsverk av civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd. Det har också varit aktuellt att införliva sprängämnesinspektionen med den nya myndigheten, men den har av olika skäl blivit kvar som egen myndighet. Så långt är utskottet enigt. Till den nya myndigheten tänker man också överföra frågor som rör landtransporter av farligt gods. Dessa frågor handläggs nu av sjöfartsverket. Det mesta talar för att räddningsverket tar över hela ansvaret för landtransporterna. Så kommer det också att bli även om den exakta tidpunkten ännu inte är bestämd. Den tidpunkten kommer regeringen att bestämma senare. Det råder enighet om de flesta punkter i utskottsbetänkandet; dock har tre moderata reservationer fogats till betänkandet. Dessa reservationer har ett vällovligt syfte. Den avvägning som jag har gjort när jag inte har instämt i reservationerna har i huvudsak med kostnaden att göra. Jag tror att det nya räddningsverket skall bli effektivare med denna nya organisation när det gäller att skydda och rädda civilbefolkningens liv och egendom såväl i krig som i fred.

Fru talman! Regeringens proposition 160 har, som redan framgått av tidigare talare, vunnit stor anslutning vid behandlingen i försvarsutskottet. Det råder närmast total enighet om verksamhetens inriktning och mål. De förslag som lämnats från regeringen om ledningen av de civila delarna av totalförsvaret och de åtgärder som föreslås i syfte att förbättra samordningen inom totalförsvaret har godtagits av utskottet. De betänkligheter som har framförts i motioner angående energifunktionens placering i annan myndighet har kunnat undanröjas. Kvar står endast den mening som framgår av reservationen från borgerligt håll, nämligen att genomförandet borde anstå ytterligare ett år. Skälet till senareläggandet anges dels vara värdet av att erhålla erfarenhet av tidigare beslutade ändringar inom totalförsvarets civila delar, dels att en senare tidpunkt skulle ge utrymme för och underlag till att man redan vid genomförandet även beslutar om myndighetens uppgifter och organisation i krig. Jag har viss förståelse för denna synpunkt men finner inte skälen tillräckligt starka för den föreslagna senareläggningen med ett år. ansvariga myndigheter bör alltså genomföras enligt tidsplanen den 1 juli 1986. Vid samma tidpunkt bör ombildningen av överstyrelsen för ekonomiskt försvar till överstyrelsen för civil beredskap genomföras. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande 11 på samtliga punkter. Vi skall även fatta beslut om försvarsutskottets betänkande 12, som behandlar frågan om en ny organisation för civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd. Den nya centrala myndigheten, statens räddningsverk, bildas genom sammanslagning av dessa två verksamheter den 1 juli 1986. Till den nya myndigheten skall även samordningsfunktionen avseende beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor knytas. Utskottet företräder även en mening om att myndighetsansvaret för frågor rörande landtransporter av farligt gods bör föras till den nya myndigheten. Tidpunkten härför bör kunna bestämmas av regeringen inom en tidsram av två år. Om den nu kortfattat beskrivna inriktningen är utskottet enigt. Utskottsmajoriteten — undantaget är moderata samlingspartiet — biträder också de principer som enligt proposition 1984/85:161 bör gälla för utbildning av personal för räddningstjänsten och sotningsväsendet. I tre reservationer har moderaterna anfört en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. I reservation 1 krävs att verksamheten genom bindande föreskrifter styrs på ett fastare sätt än vad som framgår av propositionen. Reservationen bygger såvitt jag kan bedöma på en alltför snäv tolkning av den nya verksledningens rätt att i samråd med regeringen göra en lämplig avvägning mellan allmänna råd och föreskrifter. Reservationen bör därför avslås. I reservation 2 framförs farhågor om att utbildning av personal för sotningsväsendet med vissa uppgifter inom energihushållningen skulle kunna leda till snedvridning av konkurrensen. Jag tror liksom utskottsmajoriteten att farhågorna är starkt överdrivna. Någon omfattande förändring av denna personalgrupps uppgifter inom energirådgivningsområdet torde ej bli följden. Redan nu bedrivs viss sådan verksamhet av såväl kommunalt som privat verksamma inom sotningsväsendet, utan att detta förhållande kan anses snedvrida konkurrensen. Reservation 3 behandlar en redan tidigare under denna riksdag prövad fråga angående övningsrytmen för civilförsvarets A-enheter. Något nytt, som föranleder utskottet att ändra uppfattning, har ej framkommit. Fru talman! Med de angivna skälen yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna från moderata samlingspartiet.
Fru talman! Jag har bara en synpunkt beträffande motionen och vår reservation om att den nya myndigheten också bör ha rätt att utfärda anvisningar och föreskrifter. Roland Brännström säger att vi från moderat sida har tolkat propositionen för snävt. Det är ju bra om så skulle vara fallet. Roland Brännström har tydligen den uppfattningen att det finns goda möjligheter för verket att utfärda behövliga föreskrifter och anvisningar. I vår motion har vi vänt oss emot det som sägs i propositionen, t.o.m. inramat, att man huvudsakligen skall bygga på allmänna råd. Jag tror inte att detta är till fyllest, men efter det uttalande Roland Brännström nu har gjort bör vi kunna vara överens om att föreskriftsmöjligheter och anvisningsrätt finns kvar.
Fru talman! Ordet ”huvudsakligen” ger, menar jag, detta utrymme. Det förefaller ändå självklart, efter de resonemang som vi förde i utskottet kring just frågan om myndighetens uppgifter, att de skall baseras på samråd och samförstånd i de frågor som sammantaget blir mycket viktiga för verksamheten. Det skulle vara huvudinriktningen, men självfallet kan en uppstramning befinnas behövlig för att säkerställa effektivitet och måluppfyllelse.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 34 om anslag till forskningsrådsnämnden m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Näringsutskottets betänkande 32 debatterades i går. Kammaren övergår nu till att debattera näringsutskottets betänkande 38 om anslag m.m. på tilläggsbudget III inom industridepartementets område. I fråga om detta betänkande sker gemensam överläggning för samtliga punkter.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 36 om tilläggsbudget III. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.
Fru talman! Detta ärende handlar om energiförsörjningen i händelse av att vårt land hamnar i en krissituation — det kan vara en avspärrning eller ett krigsfall. Som bekant har vi här i Sverige en försörjningsberedskap när det gäller kol, olja och andra drivmedel. Nu skall vi också skaffa oss en försörjningsberedskap när det gäller naturgas. Denna energi kommer i huvudsak att importeras, åtminstone så länge som vi inte använder egna fyndigheter av betydelse. Naturgas är ett nytt energislag i vårt land. Meningen är att det s.k. Sydgasprojektet skall komma i gång i sommar. Jag ber nu, fru talman, att få yrka bifall till reservation 1 i försvarsutskottets betänkande 13. I betänkandet framgår tydligt på s. 10 vad motionen, nr 3165, som ligger bakom reservationen innebär — det är en utmärkt sammanfattning. Mitt på s. 11, fjärde stycket, finns sedan en utmärkt sammanfattning av ärendet. Jag skulle vilja föreslå kammarens ledamöter att ta del av den fråga som vi har delade meningar om, vi moderater och regeringen, och där regeringen fått följeslagare i utskottsmajoriteten. Naturgas kommer att användas i första hand av större industrier, till 40 90, för bostadsuppvärmning till 20 96 och av mindre företag till 40 90. Om riksdagen följer regeringens och utskottsmajoritetens förslag kommer en konkurrenssnedvridning att skapas mellan företag som kommer att använda naturgas helt eller delvis och andra företag som håller sig till olja eller kol. Det utgår som bekant en beredskapslagringsavgift för kol, olja och andra drivmedel. Men det här förslaget innebär att det är endast storkonsumenterna av gas — de som konsumerar mer än 5 miljoner m? — som skall ha lagringsskyldighet eller eljest se till att det finns en försörjningsberedskap när det gäller detta energislag. De som konsumerar mindre än 5 miljoner m? naturgas slipper detta. Då är det lätt att inse att det blir en snedvridning av konkurrensen mellan de företag som — kanske inom samma tillverkningssektor, i t.ex. processindustrin — konsumerar mer än 5 miljoner m? och de som konsumerar mindre. Någon kanske säger: Det är väl bra att mindre företag gynnas! Men då kommer man omedelbart till frågan: Kan det vara rättvist att företag som går över till naturgas i stället för att använda sig av olja eller kol, slipper ifrån lagringsavgifter motsvarande 150-180 kr./m? olja? Man inser väl det orimliga i att riksdagen medverkar till en konkurrenssnedvridning? Vi moderater anser att den här frågan måste lösas nu, med ett riksdagens tillkännagivande till regeringen att avgift tas ut även för dessa mindre eller medelstora konsumenter. Det skall vara en avgift som inbetalas till överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som är tillsynsmyndighet. Vi tycker att detta vårt yrkande borde ha samlat utskottsmajoriteten. De förhållanden jag nu redogjort för och som framgår så tydligt av vår reservation, som finns i betänkandet på s. 14, är underliga. Vi tycker att det är underligt att riksdagen skall vänta på att regeringen kommer med ett förslag. Det måste vara rimligt att riksdagen redan nu fattar detta beslut. Regeringens skrivning i propositionen innebär inga garantier — det är mycket vaga formuleringar.

Varför inte ta vara på detta tillfälle och tala om för regeringen att riksdagen själv kan ge besked i denna fråga, när regeringen kommit med en provisorisk lösning? Regeringen har faktiskt väntat alldeles för länge med att lösa frågan om försörjningsberedskapen på naturgasområdet. Redan för tre år sedan hade man kunnat fastställa principerna. De tekniska frågorna med lagring av naturgas har jag inte här berört. Dem må regeringen, genom myndigheterna, fortsätta att utreda. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande.

Fru talman! Det är en självklarhet att det för naturgasen måste gälla samma krav som för alla andra importerade bränslen — att försörjningstryggheten beaktas genom beredskapslagring eller alternativ inhemsk produktion. Vi i centern har genom en motion, avvikande mening i näringsutskottet = Nr 162 och reservation i försvarsutskottet velat fästa riksdagens uppmärksamhet på Onsdagen den möjligheterna till inhemsk gasproduktion och därmed ett minskat behov av S juni 1985 en ganska besvärlig lagring av naturgas. Utskottsmajoriteten är inte negativ, men vill inte ta några initiativ. Man Försörjningsbered påpekar att dens.k. vyrmetanmetoden fortfarande är på försöksstadiet. Det See 5 é är skap på naturgasär riktigt att vyrmetanmetoden ännu inte har prövats i stor skala, i första hand området beroende på tillståndssvårigheter. Metoden fungerar dock bevisligen väl och har prövats under flera år i fullskaleanläggning och under praktiska förhållanden. En begränsning är dock självfallet tillgången på lämpliga torvmarker i rimlig närhet av naturgasnätet, men det är ett problem som reduceras vid en utbyggnad av t.ex. Västgas. I princip är det annars möjligt att förbereda en gasproduktion genom anläggande av ledningar och avgasningsstationer, utan att ingrepp i mossen på något sätt blir störande. Produktionen kan sedan, från en minimiproduktion för att kontrollera fullgod funktion, snabbt ökas till optimal nivå. Mossens energiinnehåll är då lagret. Uttagsvolymen begränsas per tidsenhet av möjlig omvandling till metangas. Investeringar i ledningar och avgasningsstationer kan jämföras med investeringar i lagerutrymmen. En positiv skillnad är att ingen investering behöver göras i den lagrade gasvolymen. Torven finns där, oavsett om det sker en beredskapsproduktion eller inte. Inom den verksamhet som bedrivs av näringsliv och samhälle uppstår stora mängder organiskt avfall, som i dag utnyttjas dåligt. Många gånger är det också förenat med betydande kostnader att bli kvitt detta avfall. Detta är resurser som kan utnyttjas mycket bättre genom t.ex. metanjäsning. Tre fördelar uppnås med metanjäsning: dels när det gäller energiproduktionen, dels när det gäller en hygienisering av avfallet, dels när det gäller ett tillvaratagande av betydande mängder växtnäring. Totalt är det fråga om energimängder som flerfallt överstiger planerad naturgasanvändning. Problemet är att det i dag inte finns anläggningar för metanjäsning av organiskt avfall i någon större omfattning. Frågeställningen är närmast om det är tekniskt och ekonomiskt rimligt att bygga upp en extra jäsningskapacitet och en viss lagerhålling av lämpligt organiskt material för att använda vid leveransstörningar avseende naturgas. Lagringen av organiskt material behöver endast avse ett inledningsskede. Under en längre period finns det alla förutsättningar att mer än väl täcka behovet genom utnyttjande av i dag outnyttjade avfallskvantiteter. Fru talman! Jag vill noga poängtera att centern inte anser sig ha några färdiga lösningar, men det finns så många fördelar med metanjäsning av organiskt material, att beredskapsaspekten närmast är en del av helheten. Beredskapsaspekten kan ändå få en avgörande betydelse för att en verksamhet med stor miljöoch energipolitisk betydelse får en snabb och mer ekonomiskt välgrundad utveckling. Utskottsmajoriteten hävdar att frågorna bör prövas ur energipolitisk synpunkt. Detta är ett alltför snävt synsätt. Frågan måste prövas utifrån en 61 helhetssyn. Då är beredskapsaspekten bara en del. Miljö, energi och sysselsättning är andra viktiga delar i detta övervägande. För att bara ytterligare understryka vilken resurs befintligt organiskt avfall utgör vill jag referera till en amerikansk beräkning, som visar att USA skulle kunna täcka närmare hälften av sitt energibehov om allt tillgängligt organiskt överskottsmaterial kunde utnyttjas. Detta ligger dock inte i dag inom ekonomiskt rimliga gränser. Ett annat bevis är Kinas över 10 miljoner metangasanläggningar, som utgör ett betydande inslag i Kinas decentraliserade energiförsörjning. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till centerns reservation nr 2 i försvarsutskottets betänkande 13.

Fru talman! Jag skall börja med att kommentera Ivar Franzéns inlägg, men jag måste säga att jag inte blev riktigt klok på vad han menade när han sade att denna fråga måste avgöras i ett större sammanhang, där man väger in miljö, energi och sysselsättning. Det finns ju många tillfällen att föra en diskussion om detta här i kammaren. I just detta sammanhang har vi, i linje med den proposition som en gång i tiden lades fram av en borgerlig tvåpartiregering med en centerpartistisk försvarsminister, att diskutera en vidare bearbetning av denna proposition, som riksdagen hade att ta ställning till våren 1982. så att det i den proposition som nu är föremål för behandling uttryckligen sägs att lagen inte avses att tillämpas på den naturgas som utvinns inom landet. Men jag vill ändå som en ytterligare kommentar till Ivar Franzéns inlägg säga att det pågår ett utvecklingsarbete. Det pågår forskning kring bl.a. vyrmetanmetoden, som är den svåruttalade benämningen på det som man skulle kunna tillämpa för att på ett annorlunda sätt utvinna metangas. Likaså pågår det forskningsoch utvecklingsarbete när det gäller att utvinna metangas ur avfall från exempelvis jordbruket. Stora resurser avsätts alltså för att utveckla en inhemsk produktion av naturgas. Jag vill också för att visa hur ytterst litet man fortfarande vet om detta och som exempel på tänkbara alternativ peka på de möjliga fyndigheter som finns kring trakten av Siljan. Detta är över huvud taget inte nämnt i centerns motion, trots att man bedömer detta med inhemsk naturgas som den kanske största och viktigaste frågan. Sedan vill jag övergå till att något kommentera Göthe Knutsons anförande. Jag är tacksam för att han lämnade en så ingående redogörelse för utgångspunkterna för användningen av och fördelningen av naturgasen, att jag helt kan avstå från att behandla den delen. Jag har från en annan synpunkt litet svårt att förstå Göthe Knutson och hans resonemang. Det bygger, såvitt jag kan förstå, på en felaktig förutsättning, nämligen den förutsättningen att utskottsmajoriteten, dvs. alla partier utom moderaterna, är beredd att medverka till att det uppstår en konkurrenssnedvridning. Detta påstående finns det inte belägg för någonstans vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning. Däremot har man — Nr 162 ännu inte uppnått ett ställningstagande till vilken teknisk lösning man skall ÄN É 2 3 ; Onsdagen den använda sig av för att åstadkomma konkurrensneutralitet.

Detta får inte medföra att vissa gasförbrukare på grund härav befrias från beredskapskostnader. Hur denna fråga skall lösas bör övervägas under frågans fortsatta beredning i departementet. I detta sammanhang bör beaktas den nuvarande prissättningen, möjligheten att införa en särskild avgift m.m.” Såvitt jag förstår ansluter sig också överstyrelsen för ekonomiskt försvar till detta uttalande. Det är alltså den myndighet som av Göthe Knutson föreslås skola administrera den av moderata samlingspartiet valda tekniska lösningen, trots att frågan ännu inte är färdigberedd. Jag lovade att trötta kammaren med ytterligare ett citat för att leda riktigheten av mitt påstående i bevis, nämligen ett citat av vad utskottets majoritet skriver på s. 12 i betänkandet. Det gäller den punkt där moderaterna har reserverat sig. ”Av föredragande statsrådets uttalande framgår att i regeringskansliet övervägs åtgärder i syfte att åstadkomma en sådan utjämning.” — Det gäller en utjämning av kostnadspålagorna. — ”Som resultat av detta arbete kan ett regeringsförslag i frågan väntas föreläggas riksdagen innan den nu behandlade lagstiftningen träder i kraft. Försvarsutskottet anser i likhet med näringsutskottet att riksdagen inte bör ge regeringen någon anvisning om vilken metod som bör användas för att åstadkomma lämpliga relationer mellan naturgaspriserna för olika förbrukarkategorier.” Det som Göthe Knutson nu gör till en stor stidsfråga är alltså en teknisk lösning när det gäller finansieringen. Därmed har jag väl också svarat på den fråga som Göthe Knutson ställde till mig, om jag kan ge någon rimlig förklaring till att riksdagen skall avhända sig rätten att lagstifta. Den frågan låter retorisk — jag kan självfallet inte ge någon rimlig förklaring till att riksdagen skulle avhända sig denna rätt. Det är inte heller vad riksdagen gör. Tvärtom -— det vi nu tar ställning till är ett förslag till en ny lag. Förslaget till denna lagstiftning återfinns i propositionen 1984/85:172, Det är den lag som riksdagen om en liten stund kommer att fatta beslut om. Göthe Knutson säger då att vi avhänder oss rätten att lagstifta. Det är ju en halsbrytande logik. Det näst sista jag skall säga är att jag yrkar därmed än en gång bifall till utskottets hemställan. Allra sist, efter att ha recenserat Göthe Knutsons 63 inlägg, får jag säga som gumman sade som klippte grisen: Det var mycket skrik för litet ull!

Fru talman! Efter den nya vinkling som Åke Gustavsson gjorde kanske han i en eventuell replik kommer in på animalieproduktionen och svävar vidare ut i det blå, vilket inte är ovanligt när det gäller Åke Gustavsson. Här handlar det om att ett antal företag, kanske även bostadsföretag — ett ganska stort antal måhända —i förväg skall få veta vilka ekonomiska realiteter de har att rätta sig efter, om de börjar använda naturgas. Om vi nu fattar beslut i enlighet med den moderata reservationens yrkande, dvs. begär av regeringen att de konsumenter som förbrukar högst 5 miljoner m? belastas med en viss avgift, då vet man ute i företagen man har att rätta sig efter. Men regeringen och i dag också försvarsutskottets majoritet vill inte klargöra fakta. Sådana skall komma så småningom. Det kan väl inte vara särskilt juste — om man nu också vill lägga moraliska synpunkter på det hela — och dessutom uppstår, som jag tidigare nämnt, en snedvridning i konkurrensen. Jag ber att få citera ett litet stycke i motionen som ligger bakom vår reservation, alltså motion 3165 av Per-Richard Molén: ”En gasoleller oljekonsument som förbrukar exempelvis 4 000 m? olja eller motsvarande mängd gasol påförs en kostnad på 600 000 kr. medan däremot en naturgaskonsument som förbrukar motsvarande mängd kommer ifrån beredskapslagringskostnaden.” Det är en relativt stor avgift som tas ut i dag för att åstadkomma den lagring som vi har för försörjningsberedskapens skull. Men vad händer med dem som använder naturgas, kanske i förhoppningen om att det skall bli en evig subventionering? Regeringen vill ju inte tala klartext. Jo, de får inte någon kostnad i det här fallet, eftersom förbrukningen ligger under 5 miljoner m?. Där sparar de alltså in 600 000 kr. Räkna upp jämförelsen till motsvarande 490 000 kubikmeter olja och man får ett ännu högre tal. Det här är inte oväsentligt i en ekonomi där det är ganska knappa marginaler som styr företagens lönsamhet. Fru talman! I detta läge, då utskottets talesman inte vill ge riksdagen möjlighet att tala om för regeringen vad som är rätt och riktigt, hoppas jag att regeringen ändå mycket snabbt kommer med ett förslag och att det blir i den form som vi har förordat. Må det vara ett provisorium, men låt oss hoppas till att det inte blir frågan om det som jag nu har varnat för, en konkurrenssnedvridning eller — kanske ännu värre — en överraskande belastning på de konsumenter som övergår till naturgas i en nära framtid som de inte vet någonting om.

Fru talman! Åke Gustavsson började med att lämna den fantastiska upplysningen att beredskapslagringsbestämmelserna inte kommer att tilläm pas på inhemskt producerad gas. Det vore verkligen mycket originellt om vi — Nr 162 skulle tillämpa en beredskapslagringslag på inhemskt producerad gas! Åke Gustavsson försökte vidare undervisa om vad som händer i landet på det här området när det gäller vyrmetan och metanjäsning av organiskt material. Jag försöker att ganska väl följa både vad som händer i vårt land och också i tämligen hög grad vad som händer internationellt. Och det är verkligen många intressanta saker som händer i ett internationellt perspektiv. Jag nämnde ett par exempel på detta i mitt huvudanförande. Det är tveklöst så att metangasjäsning, genom den trefaldiga effekt som man får, tilldrar sig ett mycket stort intresse internationellt, där USA är en av de ledande nationerna och Nya Zeeland är en annan. Varför är det då speciellt intressant från beredskapssynpunkt att en verksamhet som avser energiproduktion allmänt, har stor betydelse även i miljöhänseende, som när det gäller att hygienisera avfall? Det kan inte från försvarsutskottets synpunkt vara ointressant att fästa riksdagens uppmärksamhet på att detta även kan ha betydelse från beredskapssynpunkt. Varje produktion som skall bli lönsam ju har fördel av vartenda nytt bidrag som kan fås till kostnaderna för verksamheten. å Jag har inte gjort något direkt påstående, men jag har pekat på möjligheterna att förbereda uppbyggandet av en kapacitet grundad på vyrmetanmetoden. Att bygga upp en överkapacitet när det gäller metanjäsning av organiskt avfall kan vara billigare än att lagra naturgas, vilken vi i dag inte helt behärskar tekniskt.

Det är denna helhet vi vill peka på, och i detta avseende borde ju utskottet egentligen vara helt enigt. Från centerns sida har vi inte sett naturgasen i Siljansringen som i första hand en beredskapstillgång. Om det där finns tillnärmelsevis så stora kvantiteter som i varje fall en del tror att det rör sig om, är det ju fråga om en radikal förändring av vår tillgång på miljövänlig energi. Vi har i andra sammanhang motionerat om att det är viktigt att man driver undersökningen av Siljan med största möjliga snabbhet, så att man får en konkret kunskap om dessa tillgångar för att så snabbt som möjligt kunna planera vårt energisystem utifrån vad som därvid kommer fram.
Fru talman! Det finns mycket jag kan instämma i av det som Göthe Knutson sade i sitt senaste inlägg. Vi är överens om att man skall eftersträva en konkurrensneutralitet mellan olika konsumenter av naturgas. Det enda tillägget jag skulle vilja göra, när Göthe Knutson säger att han hoppas att regeringen snart kommer med ett förslag, är att säga att också jag hoppas detta. Och eftersom det är en socialdemokratisk regering, finns det 65 anledning att utgå ifrån att regeringen snart kommer att lägga fram förslag på den här punkten. Jag vet inte, Ivar Franzén, om jag gjorde ett övermaga intryck genom att ge Ivar Franzén känslan av att jag försöker undervisa i vad som händer. Det var vad Ivar Franzén påstod. Jag försökte tvärtom säga att jag kan mycket litet om detta. Det vare mig fjärran att försöka undervisa i någonting som jag öppet erkänner att jag kan mycket litet om. Däremot försökte jag att redovisa litet grand om de resurser som har avsatts på forskningsområdet, både när det gäller jordbruksavfall och vyrmetangaserna. Jag delar gärna uppfattningen om att man skall sätta in detta i ett större sammanhang. Alltså bör rimligen den debatten, som jag antydde från talarstolen, föras när vi diskuterar mera övergripande frågor. Man kan då, säger Ivar Franzén, för att undvika onödiga kostnader göra förberedelser för att bygga upp en överkapacitet av produktionen av vyrmetangas. Samtidigt säger Ivar Franzén att han inte vet om det kommer att gå. Det är den situationen vi befinner oss i allihop. Men när man inte är säker på någonting kan man egentligen bara göra två saker. Det ena är att på grundval av det man vet för närvarande fatta det beslut man anser vara rationellt och vettigt. I detta fall betyder det att bidra till att på ett bättre sätt klara beredskapen i vad gäller försörjning med naturgas. Den andra åtgärden man kan vidta är att forska vidare om det som man inte vet. I regeringens förslag och i utskottets majoritetsförslag förespråkar man båda dessa åtgärder. Det tycker jag alltså är det enda rimliga man kan göra.
Fru talman! Vi tycks vara ganska överens, Åke Gustavsson och jag. Vad jag har försökt säga, som jag inte är alldeles säker på att Åke Gustavsson helt har uppfattat, är att såväl lagring av naturgas som alternativ produktion av inhemsk gas i dag är ofullständigt klarlagda. Det är därför det är så viktigt att allt som rör den inhemska produktionen fullt ut kommer med i det fortsatta arbetet. Det är det egentliga syftet med centerns motion och reservation. Om vi har nått uppmärksamhet — och debatten tyder på det — tycker vi att det är en framgång. Vi hoppas att alla berörda parter kommer att beakta våra synpunkter i fortsättningen.

Fru talman! Dagens debatt om arbetsmarknadsfrågorna är inte bara en av de sista denna riksdagsvår. Den sammanfaller också med en naturlig tidpunkt för att göra ett sysselsättningspolitiskt bokslut efter en period med socialdemokratisk regering. Omdömet är inte svårt att ge. Mot bakgrund av de löften som gavs av socialdemokraterna i valrörelsen 1982 om full sysselsättning är regeringens misslyckande fullständigt. Aldrig har arbetslösheten varit så oroande. Arbetsmarknadsministern, med huvuduppgift att återupprätta full sysselsättning, minska arbetslösheten och skapa trygghet och framtidstro på arbetsmarknaden, är i dag arbetslöshetsminister i en regering som man utan överdrifter måste beteckna som de stora misslyckandenas ministär. Obalanserna i ekonomin, som skulle minskas, fortsätter att växa och hotar fler och fler riktiga jobb på arbetsmarknaden. Kriget mot inflationen, som skulle vinnas för att långsiktigt garantera och trygga jobben, finner bara sin jämförelse i riddaren Don Quijotes kamp mot väderkvarnarna. Regeringens munväder om sin egen förträfflighet och de stora framgångarna i inflationskampen överträffar t.o.m. riddarens beskrivningar av sina egna stora segrar och sin egen oövervinnelighet. Regeringens vapen i inflationskampen är ännu mer verkningslösa än den tragiske riddarens. Och, fru talman, regeringens nederlag är lika uppenbara som riddarens. Slutsatsen är att inflationskampen, som har så stor betydelse för de riktiga jobben, aldrig kan bli framgångsrik om den förs avskild från verkligheten. Krispaketet för några veckor sedan och det faktum att vi redan nu, efter endast fyra och en halv månad av året, har passerat det uppsatta inflationsmålet för hela 1985, visar att regeringen har tappat greppet om ekonomin och nu hukar i bänkarna och hoppas på Reagan. Inflationen tillåts fortsätta och fräta på stabilitet och trygghet på arbetsmarknaden, medan vi har en regering som sitter och samlar på inflationsnederlag. Jag kan konstatera, fru talman, att till skillnad från övriga statsråd, som under de här dagarna uppträder — som i ett pärlband — i kammaren för att befästa sina plattformar inför valrörelsen, så lyser arbetsmarknadsministern med sin frånvaro. Jag förstår att hon gör det, för de resultat som hon har att uppvisa är av den karaktären att de måste vara mycket svåra att försvara. Mest iögonfallande i raden av misslyckanden är utan tvivel rekordarbetslösheten. Det är egentligen otroligt att vi har en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister som administrerar den. Aldrig har så många människor stått i arbetslöshet utanför den reguljära arbetsmarknaden. Aldrig har den öppna arbetslösheten varit så hög på toppen av en högkonjunktur. Aldrig har en regering varit så barskrapad på initiativ och politisk handlingskraft som den vi nu har. På toppen av högkonjunkturen har det deklarerade kriget mot arbetslösheten resulterat i att vi har 8 000 fler öppet arbetslösa och totalt sett över 40 000 fler enskilda människor stående utan riktiga jobb utanför den reguljära arbetsmarknaden — jämfört, fru talman, med situationen det utpräglade lågkonjunkturåret 1982. Visst har det blivit ett och annat nytt jobb i den exportinriktade industrisektorn. Men även där är resultatet mediokert jämfört med vad som åstadkommits i tidigare konjunkturtoppar och vad som därför borde ha kunnat åstadkommas. Fru talman! Vi känner stor oro inför de obefintliga marginaler som vi har på arbetsmarknaden när vi nu går in i en sämre konjunktur. Tillskottet av jobbiindustrisektorn är också i hög utsträckning vad vi skulle kunna kalla för devalveringsjobb. De är förgängliga företeelser som inte ger vare sig trygghet åt enskilda människor eller stabilitet på arbetsmarknaden, så länge de inte långsiktigt backas upp av en riktig ekonomisk politik som bevarar konkurrensfördelar och marknadsandelsvinster. Men inte ens det har regeringen klarat. Man kan undra hur det känns att nu sitta overksam och se på när svagheterna i den egna politikens arbetsmarknadsresultat avslöjas, när devalveringsjobben sakta glider in i den ekonomiska krisens dimma och när ny rekordarbetslöshet hotar bakom hörnet. Arbetsmarknadsministern som borde ha varit här i dag, borde då också tagit chansen att göra offentlig avbön och utan omsvep utse en konkursförvaltare att överta ansvaret för regeringens arbetsmarknadspolitiska konkursbo. Svenska folket har fått besked. Socialdemokraterna är inte bättre än andra att klara sysselsättningen. De är t.o.m. sämre. De saknar analysen av arbetslöshetens orsaker. De saknar därför också insikt i vad som ovillkorligen måste göras för att vända utvecklingen. De har helt enkelt ingen aning om hur de skall bete sig för att hantera den växande arbetslöshet som deras felaktiga politik skapat. De felaktiga utgångspunkter som regeringen och socialdemokraterna har är att arbete kan skapas genom politiska beslut, ökade skatter och fler regleringar, och att politikerna därmed besitter makt och myndighet att lova de enskilda människorna arbete. Det är, fru talman, en fullkomligt orimlig ståndpunkt, och det visar rekordarbetslöshetens verklighet. För att klara att föra denna i sak felaktiga politik behöver socialdemokraterna stora resurser. Det leder till stora ständigt ökade skatter som i sin tur ökar kostnaderna för arbete så till den grad att de riktiga jobben, både de som finns och de som borde komma till i en sunt fungerande ekonomi, helt enkelt prissätts ut ur marknaden. Höga marginalskatter driver upp lönekraven i avtalsrörelserna år efter år och ger kraft till inflationens härjningar på arbetsmarknaden. Priset på arbetskraft stiger, och färre och färre enskilda människor förmår försvara en plats på den reguljära arbetsmarknaden eftersom villkoren blir allt orimligare. Resultatet kan bara bli ett: arbetslösheten växer. Man blir, fru talman, med förlov sagt mörkrädd vid tanken på de tusentals jobb som gått förlorade i spåren av den socialdemokratiska högskattepolitiken. Socialdemokraterna behöver också höga skatter för att betala sysselsättningen i den offentliga sektorn. I frånvaron av konkurrens och marknadsmässighet, i skydd av monopolet, växer kraven på mer pengar och fler anställda, oavsett ekonomins och människornas förutsättningar att avstå pengar till ändamålet. Enskilda människors efterfrågan på tjänster och service begränsas naturligtvis av socialdemokraternas högskattepolitik. Men de tillåts inte heller bryta igenom monopolens makt att ensidigt bestämma vad som skall vara tillgängligt, vad det får kosta och hur tjänster och service skall finansieras och produceras med sin egen efterfrågan. Planekonomin i den offentliga sektorn begränsar tillkomsten av nya jobb under 1980 och 1990-talen. Det är en begränsning som gör att vi förlorar de oundgängligen växande arbetsmarknader vi behöver för att kunna balansera den stora arbetslösheten. Den brist på lönespridning som följer av socialdemokraternas politik medför att många jobb helt enkelt aldrig uppstår, eftersom de inte kan utföras inom ramen för absoluta kostnadshinder som kombinationen av lönebildning, löneskatter och inkomstskatter sätter upp. Ingen skall förvånas över att ett växande antal enskilda drabbas av arbetslöshet som en följd av den misslyckade politiken, i varje fall ingen som besitter något litet av insikt i och förståelse av arbetslöshetens orsaker. Det gör tyvärr varken regeringen eller den arbetsmarknadsminister vi har. Det gör inte heller den socialdemokratiska regeringens representation i denna kammare. Men det finns socialdemokrater som förstår, och till dem borde regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen lyssna åtminstone någon gång. Precis som Don Quijote har regeringen sin Sancho Panza — välvillig, hjälpsam, men också bitande sanningsenlig i sin välformulerade kritik av sin herres och uppdragsgivares sätt att sköta sig. Jag rekommenderar arbetsmarknadsministerns informationssekreterare att be arbetsmarknadsministern läsa två utomordentligt intressanta artiklar i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 2 och 3 1985, skrivna av statsministerns egen ekonomiska sakkunnige, ekonomen Klas Eklund. Det är utomordentligt intressant läsning som borde delges arbetsmarknadsministern efter behovsprövning. Att behoven finns ser vi i resultaten av den politik hon företräder. Artiklarna talar om att den politik regeringen för, som lett till misslyckanden på snart sagt alla centrala områden, direkt motverkar möjligheterna att bryta trenden med ständigt växande arbetslöshet. Det är långa artiklar som jag inte kan citera här i deras helhet, men jag kan ändock inte underlåta att kort citera Klas Eklunds slutsatser efter många sidor av kvalificerad analys. Han skriver: ”Icke desto mindre skulle jag vilja ta tillfället i akt och avsluta denna översikt med att sticka ut hakan och våga mig på att dra några allmänna slutsatser om arbetslöshetens orsaker och botemedel i Sverige i dag. Min personliga — om man så vill impressionistiska — tolkning är denna: Under 1950 och 60-talen kunde, på det hela taget, full sysselsättning upprätthållas, främst tack vare en mycket starkt efterfrågeledd tillväxt. Mot slutet av 1960-talet började denna dämpas, av en rad olika skäl. Det blev då allt svårare att hålla upp sysselsättningen i konjunkturnedgångarna. I mitten av 1970-talet inträffade en kraftig lönekostnadshöjning, vilket dels höjde reallönerna och drev ned vinstandelen, dels medförde att svensk exportindustri prissatte sig ur de internationella marknaderna. Sjunkande nettoexport medförde sjunkande efterfrågan. Kapacitetsutnyttjandet började sjunka. Därmed uppstod tendenser till såväl klassisk arbetslöshet som fortsatt stigande Keynesiansk arbetslöshet. För närvarande” — dvs. vintern 1985 — ”är det svårt att finna empiriska belägg för att reallönerna skulle behöva sänkas ytterligare. Vinstandelen bör ligga kvar på sin nuvarande nivå, men samtidigt måste reallönerna få stiga, om den totala efterfrågan skall kunna räcka till för att ytterligare minska arbetslösheten. Detta implicerar att den viktigaste stabiliseringspolitiska uppgiften just nu är att pressa tillbaka inflationen; bara låga prisoch kostnadsstegringar förmår att på en och samma gång bevara konkurrenskraften och ge utrymme för ökade reallöner. Den nödvändiga efterfrågan får inte komma från ett växande budgetunderskott, eftersom ett sådant skulle driva upp inflationen och än en gång urholka den externa balansen. ”Vår” — dvs. Sveriges —- ”makroekonomiska handlingsfrihet är således starkt begränsad. Ytterligare devalveringar är otänkbara. Möjligheten att bedriva en expansiv finanspolitik i syfte att begränsa den Keynesianska arbetslösheten inskränks av finansiella obalanser. De gör det allt viktigare att nedbringa den arbetslöshet som härrör från matchningsproblem och flaskhalsar. En politik för detta innefattar insatser såväl vad gäller rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik som när det gäller långsiktiga utbildningsfrågor. Troligen” — och nu blir Klas Eklund försiktig men ändå alldeles klar — ”måste också relativlönestrukturen bli mer flexibel — även om man samtidigt bör framhålla att detta ej nödvändigtvis innebär ökade inkomstklyftor. Snarare än att öka spännvidden gäller det att minska inslagen av indexklausuler, följsamhetsgarantier och andra element som bidrar till att låsa fast relativlönestrukturen i en rigid form — och som dessutom riskerar att skapa en lönespiral vilken hotar konkurrenskraften och således även via bortfallande av export skapar arbetslöshet.” Så långt Klas Eklund. Regeringens Sancho Panza har talat. Jag kan bara säga: Läs och begrunda! Begrunda mot bakgrund av skatterabatter som höjer budgetunderskottet och späder på en ökad konsumtion som vi inte har täckning för. Läs och begrunda mot bakgrund av växande budgetunderskott. Läs och begrunda mot bakgrund av misslyckad inflationspolitik. Dra slutsatserna — för det finns bara en slutsats, och den är att en fortsatt politik av den modell som vi har sett i tre år ofrånkomligen innebär växande arbetslöshet. Fru talman! Det är socialdemokraternas oförmåga att förstå sammanhangen mellan skatter och avgifter, inflation, underskott och offentliga monopol å ena sidan och ökad arbetslöshet, växande hinder för enskilda människor att ta sig in på arbetsmarknaden och bristen på nya, växande arbetsmarknader å andra sidan som skrämmer och oroar oss för framtiden. Nu när fler och fler öppet talar om risken för att bottnen går ur arbetsmarknaden i den kommande lågkonjunkturen säger regeringen och socialdemokraterna inte ett ljud om vad de tänker göra för att förhindra den här utvecklingen, om de vinner valet. Rekordarbetslösheten vinkar runt hörnet, och för detta har tydligtvis socialdemokraterna ingen politisk beredskap. Ni som inte ens lyckats med att minska arbetslösheten i en devalveringsunderstödd högkonjunktur förmår knappast heller skapa nya, växande arbetsmarknader i sämre tider. Ni säger ja till allt som förhindrar förnyelse och utveckling och nej till alla förslag som faktiskt förmår att vända utvecklingen. Oo Ni håller fast vid en ekonomisk politik som inte förmår minska inflationens höjningar på arbetsmarknaden. Oo Ni stärker offentliga monopol i stället för att bryta upp dem och därmed öppna vägen för nya jobb i en växande privat tjänstesektor. Oo Ni fortsätter att bygga ut en skuldtyngd offentlig sektor på lån, och därmed bidrar ni verksamt till att tränga ut privata investeringar från marknaden. Oo Ni håller fast vid fortsatta skatteoch avgiftshöjningar som gör arbetet dyrare och som försämrar konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Jobben fortsätter att prissättas ut från arbetsmarknaden och arbetslösheten växer. O Ni försvarar en solidarisk lönepolitik som nu nästan alla öppet säger förhindrar tillkomsten av nya jobb. O Ni bygger ut Krångeloch Kontrollsverige i snabb takt och minskar enskilda människors och företags vilja och möjligheter att satsa för framtiden. O Ni lever kvar i ett föråldrat tänkande med tegelstenar och maskiner som enda accepterade regalier på framgång, där utrymmet för nytänkande och förändringar naturligtvis lyser med sin frånvaro. Fru talman! Vi moderater har, i likhet med t.ex. Klas Eklund, gjort vår analys. På basis av den har vi lagt fast den politik som måste föras för att bryta den oroande arbetslöshetstrenden. Huvudpunkterna i den politiken är välkända, men jag tänker ändå upprepa dem i den här sista riksdagsdebatten om det socialdemokratiska arbetsmarknadsmisslyckandet innan vi går ut i valrörelsen. Dessa huvudpunkter är: 1. Sänkta skatter på arbete och produktion så att lönsamhet och lönekostnader stimulerar i stället för att förhindra tillkomsten av nya jobb. 2. Minskade underskott och minskad skuldsättning genom sparande på offentliga utgifter med ett enda syfte, nämligen att värna och trygga en bra utveckling på arbetsmarknaden. 3. Större frihet, färre offentliga monopol och mera av konkurrens och utveckling inom den offentliga sektorn för att främja tillväxten av nya arbetsmarknader som vi oundgängligen behöver i en ny sektor. 4. En effektiv kamp mot inflationen för att undanröja ett av de allra största hoten mot jobben i framtiden. 5. En företagsvänlig politik som utgår från att vi måste skapa maximal tillväxt i alla företag men framför allt i de små och att vi måste skapa förutsättningar för en ny våg av företagande i vårt land. 6. Mindre krångel och byråkrati och framför allt en förenklad arbetsmarknadslagstiftning som öppnar vägen för mer arbete, investeringar och risktagande i stället för mer förhandlande, förhalande och fackliga veton. 7. En politik som ger möjlighet till en lönebildning som inte fortsätter att prissätta enskilda människor ut från arbetsmarknaden utan som i stället tar hänsyn till ekonomiska realiteter och bygger löneutvecklingen på faktisk ekonomisk tillväxt och på tillväxtförutsättningar. Avtal utan klausuler, garantier och inflationsbrasor. Ett alldeles klart partsansvar för löneavtalens arbetsmarknadskonsekvenser, fritt från garanterade regeringsingripanden med devalveringar, inkomstpolitik och ännu fler och större AMS-paket. Detta, fru talman, är vår handlingsberedskap, och den ger chansen att vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Men det är också en politik som enligt socialdemokraterna och LO skulle skapa konfrontationer och strejker på arbetsmarknaden. Fru talman! Det är inte utan förundran man nu, i perspektivet av en av de största arbetsmarknadskonflikterna i Sverige, tänker på vad ledande socialdemokrater och LO-folk faktiskt sagt. Den sista illusionen sprack för många när en socialdemokratisk regering misslyckades i grunden med att bevara lugn på arbetsmarknaden och ha, som man brukar säga, de bästa av relationer med de anställdas organisationer. Även i denna hjärtefråga resulterade en alltför svag ekonomisk politik, som konsekvent undviker att hantera ekonomins grundproblam, i nya nederlag. Inflations-, skatteoch skuldpolitiken kan aldrig skapa förutsättningar för en lugn arbetsmarknadsutveckling. Fru talman! Så länge socialdemokraterna inte är beredda att gå in och hantera det stora fördelningspolitiska problemet vad gäller offentlig och privat sektor i vår ekonomi kommer de inte heller att kunna undvika konfrontationer på arbetsmarknaden. Slutsatsen är enkel: Det måste föras en politik som hanterar dessa problem. Först då får arbetsmarknadens parter, och framför allt de anställdas fackliga organisationer, chansen att ta sitt ansvar och agera på ett för ekonomin och medlemmarna riktigt sätt. Ett ökat ansvar för arbetslöshetseffekterna av träffade avtal banar väg för en förändrad attityd till lönebildning och lönestruktur. Decentraliserade förhandlingsformer med tyngdpunkten ute på arbetsplatserna svarar bättre mot kraven på individualisering och bättre representativitet. Färre offentliga monopol, ökad privatisering och växande nya arbetsmarknader inom servicesektorn ger chansen för de privatanställda att vinna den nödvändiga segern i fördelningskonflikten med den offentliga sektorn. Det är också vägen till fler riktiga jobb som kan balansera den växande arbetslösheten. Sänkta marginalskatter och ökade möjligheter för enskilda människor att leva på sin egen lön utan bidrag ger nytt utrymme för reallöneökningar utan inflationsrisker. Fru talman! Det hot vi moderater påstås utgöra gentemot facket och lugnet på avtalsmarknaden är i realiteten motsatsen. Lugn och stabilitet på arbetsmarknaden garanteras lika litet som full sysselsättning, låg inflation eller högre reallöner av besvärjelser och ordsvall. Det är den faktiska politikens resultat för de enskilda människorna som avgör, och här har vi moderater ett stort försteg framför regeringen. Vi har nämligen en politik efter valdagen, men det saknar socialdemokraterna. Fru talman! Det kan synas ambitiöst att i en diskussion om förändrade villkor för att lösa problemen på byggarbetsmarknaden och vissa begränsade regeländringar när det gäller arbetsmarknadsutbildningens finansiering ta upp det sysselsättningspolitiska perspektivet, men som jag sade tidigare anser jag det nödvändigt. Det här är ändå bokslutstillfället för en misslyckad socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik i riksdagen, och jag tycker det är mycket beklagligt att vi i dag inte har möjlighet att ställa de frågor som vi har rätt att ställa till den ansvariga ministern. Vi börjar faktiskt, fru talman, få en negativ erfarenhet av detta förhållande. Det har varit alltför ofta som arbetsmarknadsministern när det har gungat till i fråga om utvecklingen på arbetsmarknaden har lyst med sin frånvaro. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21.
Fru talman! I kompletteringspropositionens bilaga 2:2 föredras arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. Centerpartiet ställer i denna del inte något yrkande. I stället hänvisar vi i vår ekonomiska motion till partimotionen 1984/85:647, där vi lagt fram ett antal förslag som ger arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken ett innehåll och bl.a. pekat på skilda stimulansåtgärder i syfte att skapa förutsättningar för långsiktigt fasta jobb. Vi krävde då att regeringen senast i samband med kompletteringspropositionen skulle återkomma med förslag i enlighet med de intentioner vi presenterat. Detta har inte skett, vilket är djupt beklagligt. Vi vidhåller därför de förslag som väcktes i motionen och som går ut på att arbetslinjen måste bli offensiv. Före valet 1982 framställde sig socialdemokraterna som garanter för en snabb förbättring av sysselsättningen. Man kritiserade hårt Fälldinregeringens sysselsättningspolitik; 1982 låg arbetslösheten på 3,196. Trots allt fortsatte arbetslösheten att öka under 1983 och hamnade på 3,5 90. Det var således en ökning under det första socialdemokratiska regeringsåret. I den socialdemokratiska propagandan beskrivs nu förhållandena på arbetsmarknaden som mycket goda och med ljusnande framtidsutsikter. Inte med ett ord nämner den att orderingången till industrin har stagnerat och att vi så småningom kommer att hamna i en troligen mycket djup lågkonjunktur. Den beredskap man då bör ha har socialdemokraterna inte alls velat tala om. Under 1984 uppgick den öppna arbetslösheten till 3,1 96, vilket i jämförelse med många andra länder är en mycket låg nivå. För att få en mera rättvisande bild krävs att man även räknar med antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder — AMU, Samhällsföretag, ungdomslag m.m. I genomsnitt var antalet arbetssökande utanför den ordinarie arbetsmarknaden 1984 drygt 335 000, varav öppet arbetslösa 136 000. Detta innebär att totalt närmare 8 96 av arbetskraften stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I denna jämförelse hamnar vi betydligt närmare det övriga Västeuropa, där man inte har samma system på arbetsmarknaden som vi. Den slappa socialdemokratiska politiken har inneburit att priserna har skenat iväg. Glappet mellan socialdemokratiska målsättningar och verkligheten är alltför stort. Våra konkurrensfördelar håller på att försvinna. Det är denna utveckling på arbetsmarknaden och inom den ekonomiska politiken som gör oss i centern pessimistiska inför framtiden. Socialdemokraternas tal om den rätta vägen stämmer inte med verkligheten. I mars 1985 var fortfarande andelen personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden nära 330 000. Under lågkonjunkturen i mars 1982 var den jämförbara siffran 278 000. Hur kan ni tala om rätt väg då, Bo Nilsson? Dessa siffror utgör ett lysande exempel på socialdemokratiska misslyckanden. För tre år sedan befann vi oss i efterkrigstidens allvarligaste lågkonjunktur. Det är skillnad mot nu — nu står vi på toppen av en högkonjunktur. I reservation 1 tas förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken upp. Här skiljer sig regeringens och centerns uppfattning rejält. I propositionen prisas regeringens ekonomiska politik, och man framhåller att arbetsmarknadspoli tiken ligger rätt. Framtidstron har återvänt, heter det. Socialdemokraterna gör en skönmålning av utvecklingen i Sverige. Man kan ställa sig några frågor, och självfallet är frågorna avsedda för utskottets representant Bo Nilsson. Hur har vi det med prisutvecklingen? Vi hade lägre inflationsnivå 1982 än nu, 7,6 20 då mot 8,2 20 nu. Då låg vi på samma nivå som OECD-länderna. I dag ligger vi på samma nivå som höginflationslandet Italien. Vad händer med budgetunderskottet? Det underliggande budgetunderskottet ökar. Däremot sjunker det kassamässiga genom överflyttning av t.ex. bostadsfinansieringen på 8 miljarder, och det finns också andra sådana poster. Hur stor är statsskulden nu? Den är snart 600 miljarder. Sommaren 1982 var den 320 miljarder. Det är snart en 100-procentig ökning. Det kan man inte kalla någon framgång. Högräntepolitiken — är inte den ett tecken på misslyckande? Vi har det så bra att vi måste höja räntan, kan socialdemokraterna säga! Hur kan ni påstå att framtidstron har återvänt? Det finns flera frågor att ställa, men dessa grundläggande frågor visar att regeringens tal om att vi är på rätt väg är djupt felaktigt och vilseledande. Det krävs en omläggning av den ekonomiska politiken. Det krävs en strävan efter balans i den offentliga sektorns finanser. Vi kan inte fortsätta att leva över våra tillgångar. En alltför stor andel av budgeten går till att betala räntor. Räntorna och inflationen påverkas negativt av budgetunderskottet. Bort med löntagarfonderna! De kollektiva löntagarfonderna har en direkt negativ inverkan på viljan till nysatsningar. Vem vill starta nytt eller öka satsningen om hotet om successiv socialisering är ständigt närvarande? Löntagarfonderna har inte heller inneburit att friskt kapital tillförts näringslivet. I stället har medlen gått till de tidigare kapitalägarna i form av aktieköp på börsen. Fondsystemet har också inneburit att små framgångsrika företag har dränerats på kapital, som antingen placerats i statsskulden eller tillförts högteknologiska storföretag. Det finns lysande exempel på småföretag som inte kan lånefinansiera en expansion därför att löntagarfondsskatten beskattar den tänkta värdeökningen. Den konkurrensutsatta sektorn skall vara löneledande. Det är den sektorn som i grunden kan öka vår standard. Det krävs en fast och bestämd ledning för arbetsmarknadspolitiken. Under den nyligen avslutade TCO-S-strejken gavs intrycket av en velig regering. Statsministerns inhopp bakom ryggen på medlingskommissionen var pricken över i. Staten bör gå först med att avskaffa alla följsamhetsklausuler. Klausulerna leder obönhörligen till ökad inflation, och därmed finns det inte några vinnare utan bara förlorare. De grupper som vi särskilt vill värna, kvinnor och ungdomar, drabbas alltid först när de skall in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten får således bäras av grupper som inte på minsta sätt kan påverka avtalsbildningen. Ett större ansvar borde därför läggas på arbetsmarknadens parter. Marginalskatterna får inte öka utan bör sänkas. Därför krävs en inflationsskyddad skatteskala. Höga marginalskatter framtvingar höga lönehöjningar, vilket i sin tur späder på inflationen. Socialdemokraterna har sedan regimskiftet hösten 1982 lyckats höja bortemot åttiotalet skatter — nu senast bilaccisen. Inflationen har under denna tid ökat med ca 23 20. De olika skattehöjningarnas del av konsumentpriserna är ca 9 70. Det är denna siffra som skall jämföras med våra olika besparingsförslag, som socialdemokraterna kallar social nedrustning. Men hur påverkar inte socialdemokraternas skattehöjarpolitik ekonomin för arbetslösa, barnfamiljer och pensionärer? Fru talman! Förutom en omläggning av den grundläggande ekonomiska politiken behövs även lättnader för dem som skall ordna varaktiga, rejäla jobb. Småföretagen är en viktig resurs, som behöver särskild uppmärksamhet. Vi bör: — sänka sjukförsäkringsavgiften med 5 90 för egenföretagare och de första 15 anställda i varje företag. Frånvaron är betydligt mindre i småföretag, och detta bör prioriteras — slopa beskattningen av i företaget arbetande kapital. Det kan inte vara vettigt att betala skatt på kapital som skapar arbete — anpassa arbetsrättslagstiftningen efter småföretagens situation —- införa enklare administrativa regler vid nyföretagande. Inget kan vara värre än att som ny företagare drabbas av byråkratin — bevara och utveckla jobben i jordoch skogsbruk som en nationell resurs för trygg försörjning och förbättrad miljö. Genom etanoltillverkning kan vi hålla åkerjorden öppen samtidigt som vi skapar nya jobb — genom höjda lönebidrag utöka möjligheterna att inom det privata näringslivet anställa handikappade —- inrikta ungdomslagen mot den privata sektorn och full arbetstid. Detta är några åtgärder som tillsammans med en ny ansvarsfull ekonomisk politik skall skapa bättre förutsättningar inte bara för full sysselsättning utan också för en större framtidstro. Fru talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Vi närmar oss slutet på valperioden 1982-1985. Vi kan summera effekterna av regeringens insatser i arbetsmarknadspolitiken. Perioden har kännetecknats av att de yttre förutsättningarna för en positiv utveckling på arbetsmarknaden har varit mycket goda. Sverige har, liksom vår omvärld, stått mitt uppe i en kraftig högkonjunktur. Vår exportindustri har haft betydande framgångar, även om den stora devalveringen på hösten 1982 var ett hårt slag mot främst löntagare och pensionärer. Vid en titt i ”backspegeln” kan vi registrera några tydliga iakttagelser: lyser med sin frånvaro. Reformarbetet är mer blygsamt nu än under de två — Nr 162 närmast föregående mandatperioderna, då socialdemokraterna var i opposition och folkpartiet tillhörde regeringen. Socialdemokraterna för två sorters politik — en i opposition och en annan i regeringsställning. Särskilt tydligt märks detta på det arbetsrättsliga området och i regionalpolitiken. Läget på arbetsmarknaden är efter omständigheterna allvarligt försämrat. Den snålhet som socialdemokraterna visat mot de handikappade är särskilt illavarslande. Trots en kraftig högkonjunktur, förstärkt med den stora svenska devalveringen, ser det ut som om vi går in i en mycket allvarlig fas beträffande arbetsmarknaden. Regeringen saknar en klar strategi för hur problemen skall lösas under resten av 1980-talet. Regeringen väljer att mera tala om sin egen förträfflighet än att ta itu med de problem som väntar. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har — låt vara i försiktigare ordalag än för bara ett par månader sedan — valt att lägga på kosmetika i försöken att skönmåla. Men läget på arbetsmarknaden är inte bra, och vad värre är: mycket talar för att situationen kommer att starkt försämras då konjunkturen sviktar. I valrörelsen 1982 påstod oppositionsledaren Olof Palme att arbetslösheten var den verkligt stora obalansen i svensk ekonomi. Den här obalansen finns kvar, och den har ökat, trots högkonjunkturen. De frågor som vi i denna debatt borde få svar på från socialdemokratiskt håll är: Anser regeringen och socialdemokraterna att man lyckats i sin uppgift att komma till rätta med arbetslösheten? Vilka initiativ tänker regeringen ta för att komma ur det svåra dilemmat att vi trots högkonjunkturen fortfarande har en så hög arbetslöshet? Det går inte att i längden förhindra arbetslöshet med kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till de generella ekonomisk-politiska åtgärderna. Ensam kan inte arbetsmarknadspolitiken lösa sysselsättningsproblemen. Det är därför så allvarligt att regeringen inte har klarat de ekonomiska målen. Det arbetsmarknadspolitiska läget i Sverige uppvisar två sidor: Den ena sidan är positiv och ljus. Effektivisering av t.ex. arbetsförmedlande åtgärder i kombination med den goda konjunkturen har spelat en positiv roll. En utvidgning av de arbetsmarknadspolitiska instrumenten har varit en annan värdefull orsak. Tillkomsten av ungdomslagen har inneburit att tusentals 18-19-åringar har kunnat sysselsättas, låt vara i begränsad om fattning. Den andra sidan av arbetsmarknaden är mörk. Trots högkonjunktur och regeringens ivriga tal om att Sverige är på rätt väg uppvisar arbetsmarknaden svåra brister: —- Byggnadsverksamheten är låg och byggarbetslösheten exceptionellt hög. — Långtidsarbetslösheten ökar både när det gäller tiden för arbetslösheten och när det gäller antalet personer som är långtidsarbetslösa. —- Flera än någonsin tidigare står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. "få Efter regeringsskiftet 1982 har vi upplevt den högsta arbetslösheten i Sverige i modern tid. Detta gäller såväl andelen öppet arbetslösa som de absoluta talen. I riksdagsdebatten i mars detta år påvisades att 330 000 personer stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden. För hela första kvartalet har siffran för personer som är öppet arbetslösa eller sysselsatta genom särskilda åtgärder stigit till 333 000. Under samma tid 1980 med samma konjunkturläge var det 235 000 personer som befann sig i motsvarande situation. Det innebär att ytterligare nästan 100 000 personer har hamnat vid sidan om arbetsmarknaden. Detta är mycket illavarslande. Därför kan talet om att Sverige är på rätt väg inte tas till intäkt för att regeringen gjort rätt vägval. Visserligen hävdar regeringen kraftigt behovet av långsiktiga insatser och att den ekonomiska politiken, som enligt regeringens egen utsago varit framgångsrik, skall vara bärande i en framtida sysselsättningspolitik. Ur den synpunkten är det noterbart och allvarligt att riksbankschefens rapporter för några veckor sedan gav besked om en dramatisk nedgång av exporten. Handelsbalansen visar en kraftig nedgång, och bytesbalansen är starkt negativ. Den kraftigt höjda räntan samt senareläggningen av statliga beställningar kommer säkerligen att bromsa företagande och nyanställningar. Regeringens förslag om kraftigt höjda skatter på inte minst bilar torde i sin förlängning slå negativt mot sysselsättningen. Regeringens påstående i propositionen att arbetslösheten torde komma att minska jämfört med 1984 är högst osäkert. Indirekt erkänns detta förhållande genom att arbetsmarknadsministern i bil. 2 till proposition 150 säger att det finns ”ett antal osäkerhetsmoment”. Hon fullföljer resonemanget med att säga: ”Att mot denna bakgrund göra en bedömning av behovet av ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser för hela budgetåret 1985/86 är svårt.” När regeringen gör jämförelser och påstår att arbetslösheten sjunker jämför man med de egna rekordsiffrorna för 1983. När det gäller byggarbetslösheten tröstar sig regeringen med att nedgången nu har brutits och säger att sysselsättningen inom byggbranschen kunde ”varit ännu lägre”.

Regeringens agerande i avtalsrörelsen och i TCO-S-konflikten tyder på att det blir besvärligt framöver. En stor del av skulden till konflikten faller på arbetsgivaren-staten. Felet var att man 1984 accepterade att i avtalet för 1985 skriva in den följsamhetsklausul om vilken striden stått. Helt obegripligt och till synes utan att knota skrev man under det avtal som nu förorsakade storkonflikten. Detta skedde helt uppenbart med regeringens goda minne, trots den allmänna insikten om att olika typer av följsamhetsklausuler leder till stora svårigheter. En lärdom som bör dras av årets konflikt är att staten skall agera med både större långsiktighet och fasthet än vad årets avtalsrörelse gett prov på. Regeringen bör formulera tydligare direktiv till sitt arbetsgivarverk. En större fasthet och ett bättre samspel mellan regeringen och verket är Nr 162 angeläget. Detta synes vara en mer angelägen diskussion än att driva Onsdagen den debatten om de statsanställdas stridsrätt. Staten bör inte vara löneledande Sjuni 1985 och bör helt söka undvika de följsamhetsklausuler jag tidigare nämnt. Regeringens uppgift blir alltså att ange förutsättningarna men inte att delta i själva förhandlingsarbetet. Den eldsvåda som Olof Palme trodde sig ha släckt hade han själv satt i brand. Mycket talar för att den ånyo kan flamma upp redan i nästa avtalsrörelse. Aldrig tidigare har en regering så demonstrativt lagt sig i själva förhandlingarna som i år. Förutsättningarna har ändrats gång på gång, ständigt nya skattehöjningar har ätit upp det förhandlingsbara utrymmet, drivit på inflationen och flyttat målet om höjd reallön allt längre bort. Den makabra skatterabatten utgör kulmen för regeringens ryckiga politik. Efter alla skattehöjningar hade staten plötsligt råd med en skattesänkning, men innan rabatten betalas ut får de svenska löntagarna plötsligt reda på att de har för mycket pengar. Nya skatter läggs på de tidigare. Staten tvingas senarelägga aktiviteter i miljardklassen, och räntan chockhöjs. Regeringens sätt att hantera den senaste avtalsrörelsen manar inte till efterföljd. Regeringen har inte lyckats hålla nere arbetslösheten ens i pågående högkonjunktur. Därför är det viktigt att det finns en god beredskap för att möta kommande svårigheter. Grunden för all framgångsrik arbetsmarknadspolitik ligger ändå i en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi. Då både näringspolitiken och särskilt den ekonomiska politiken sviktar kommer arbetsmarknadspolitiska åtgärder att ha en mycket viktig roll och dessutom att sättas på hårda prov. Jag lyssnade tidigare till Bengt Wittboms inlägg, där han i sju punkter beskrev vad som borde göras för en bättre arbetsmarknad. Han nämnde några angelägna åtgärder, t.ex. sänkta skatter, sparande på offentliga utgifter, större frihet och bättre konkurrens osv. Till dessa sju punkter bör emellertid läggas sju ytterligare punkter, om vi skall få balans i en god arbetsmarknadspolitik. Vi bör också säga vad vi vill göra för att minska ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden, hur vi vill hjälpa de handikappade att få bättre möjligheter, vad vi gör med de socialt utslagna och de lågutbildade, hur vi uppnår ett verkligt medbestämmande och inflytande för de enskilda anställda. Och hur är det med de arbetsmarknadspolitiska insatserna? Räcker de verkligen till för dem som är svaga på arbetsmarknaden? Från liberalt håll måste detta sägas, eftersom vi måste ta ansvar för att marknadsekonomin ges ett socialt innehåll. Det räcker inte att bara tala om en sida av samhället, utan det måste handla om två sidor för att samhället skall bli harmoniskt. Jag tror vidare, fru talman, att det är särskilt viktigt att ungdomarna får konstruktiv sysselsättning och räddas undan sysslolöshet. Den lönesättning som råder för ungdomar utan arbetslivserfarenhet är ofta ett hinder för dem att få ”första jobbet”. Folkpartiet har flera gånger återkommit till kravet på 79 att upprätta ett särskilt ungdomsavtal. Självfallet förutsätter detta en bibehållen frihet för parterna att sluta sådana avtal, men statsmakterna kan genom regeringen driva på en sådan fråga och aktivt bidra t.ex. med att justera socialförsäkringsavgifterna. Därmed skulle den tröskel som hindrar många att få det första jobbet kraftigt kunna sänkas och underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Den nu gällande ordningen, dvs. i princip endast halvtidsarbete inom ungdomslagens ram, bär ju syn för sägen att inte ens staten har råd att hålla ungdomarna med full arbetsdag. Jag vill yrka bifall till reservation nr 8. En annan viktig punkt som har framhållits under flera år av folkpartiet är förbättrad och stärkt lärlingsutbildning. Detta är angeläget för att rädda en del viktiga hantverksyrken men också för att säkra yrkesutbildningen inom s.k. udda yrken. Under senare år har även socialdemokraterna visat ett större intresse, och det är bra. Men enligt vår mening är det viktigt att gå vidare och betydligt längre. Jag vill hänvisa till folkpartiets särskilda yttrande nr 4 i betänkandet. En allvarlig obalans är bristsituationen inom teknikeryrkena. Eftersom det handlar om långsiktiga problem, är det viktigt att vi snabbt och kraftfullt tar tag i en upprustning av teknikerutbildningen. Brister i dagspolitiken kan ha långtgående negativa följder, och därför är det angeläget att särskilt verkstadsindustrin får sina behov tillgodosedda. Det är positivt att arbetsmarknadsutskottet enhälligt ställer sig bakom detta folkpartiets önskemål, som enligt utskottet ligger väl i linje med skrivningen i propositionen. De långtidsarbetslösas situation är allvarlig. För 20 år sedan var ungefär var tolfte arbetslös s.k. långtidsarbetslös. Nu är nära var tredje arbetslös att hänföra till kategorin långtidsarbetslösa. Bland de arbetslösa är ett stort antal också handikappade i någon form. Vårt krav att handikappade skall få större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är därför mycket viktigt. En negativ faktor är konstruktionen av det lönebidrag som utgår till enskilda företag. Bidraget ges i en fallande skala, medan handikappet ofta har en stigande kurva. Därför vore det angeläget att få en annan situation, dvs. att lönebidraget utgår i relation till handikappet. Detta bör regeringen utreda. Det särskilda lönebidrag som introducerades förra året har visat sig vara högst användbart men givits en för snäv ram. Trots utökningen i tilläggsbudget III vad gäller sådana platser borde riksdagen följa folkpartiets förslag om att fördubbla antalet företag med särskilda lönebidrag. Jag vill yrka bifall till reservation nr 6. Regeringen upprepar med stor ihärdighet att man är på rätt väg. Men rapporten från första kvartalet i år, då 333 000 människor stod utanför den reguljära arbetsmarknaden, talar sitt tydliga och allvarliga språk. Det innebär att det under första kvartalet i år var nästan 100 000 fler i denna kategori än under motsvarande kvartal 1980 — detta trots att konjunkturläget i år är bättre. Före valet 1982 gick socialdemokraterna mycket långt när det gällde att anklaga dåvarande regeringspartier för att medvetet skapa arbetslöshet. I ett socialdemokratiskt Sverige finns inte 153 000 arbetslösa, kunde vi läsa på valaffischerna. Men valaffisch och verklighet blev inte samma sak. En ännu högre arbetslöshet har den socialdemokratiska regeringen tvingats registrera. Detta är allvarligt, inte främst därför att vallöftena har spruckit utan därför att allt fler har ställts utanför möjligheten att ha ett eget jobb på den reguljära arbetsmarknaden. När vi nu har fått bokslutet kan vi konstatera följande; Socialdemokraterna har inte uppfyllt de löften som de gav i valrörelsen när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Vi har haft rekordarbetslöshet i en högkonjunktur. De nya greppen i arbetsmarknadspolitiken för att möta problemen har varit överraskande få. De grundläggande sambanden mellan t.ex. lönebildning och ungdomsarbetslöshet har man konsekvent undvikit att göra något åt. Politiken har varit kortsiktig. Arbetsmarknadsutskottet har därför inte fått ta ställning till hur problemen på arbetsmarknaden skall lösas på längre sikt. Sverige behöver en mer konstruktiv politik för att lösa problemen på den framtida arbetsmarknaden. Fru talman! För folkpartiets del är vi beredda att medverka till en mer positiv näringspolitik och en sundare samhällsekonomi. Den måste också paras med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken måste dessutom vara mera generös mot de svagaste på arbetsmarknaden. Detta är vår grundinställning. Den politiken har vi förordat och drivit under de sex år vi tillhörde regeringen. Den politiken har vi också sökt hävda i oppositionsställning. För folkpartiets del kommer det att vara bärande inslag för den kommande mandatperioden, vare sig vår verksamhet förläggs i eller utanför kanslihuset. Kring en sådan uppläggning har folkpartiet samlats, och kring en sådan uppläggning är vi beredda att samverka.

Fru talman! Jag vill mycket kort tacka Elver Jonsson för att han tog tid i sitt anförande för att ta upp vissa av de punkter där de tre borgerliga partierna har en gemensam inställning. Vi är överens om det mesta när det gäller att inom arbetsmarknadspolitiken riva hindren och skapa flera jobb åt ungdomar. Det finns en framväxande gemensam grundsyn beträffande konstruktionen av lönebidragen för att ge flera handikappade plats på den reguljära arbetsmarknaden. Vi har manifesterat en gemensam syn på hur arbetsmarknadsutbildningen skall organiseras och skötas i framtiden. Vi har en gemensam syn på parternas ansvar och en ny konstruktion av arbetslöshetförsäkringen, etc. Det var alldeles utmärkt att Elver Jonsson tog upp de här punkterna. Det är ändå så att man — för att kunna diskutera skälen till att det ser ut som det gör på arbetsmarknaden och den politik som måste drivas för att man skall komma ur den här besvärliga situationen — måste ta upp både den ekonomiska politiken i stort och arbetsmarknadspolitiken som sådan. Jag tycker att Elver Jonssons anförande på ett utmärkt sätt kompletterar de synpunkter som jag inledningsvis framförde på vad som måste göras inom den ekonomiska politikens område för att vi skall kunna bryta rekordarbetslösheten.

Fru talman! Till det kan bara sägas att min uppfattning är att den politik vi skall föra måste ha mer än en sida. Bengt Wittbom redogjorde alldeles utmärkt för den ena hälften av politiken. Det som han anförde har inte bestritts. Jag noterar, för egen del, att det är viktigt att vi från folkpartiet hävdar dubbelsidigheten i arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! I kompletteringspropositionen säger regeringen — i likhet med vad den påstår i 1985 års budgetproposition — att Sverige är på rätt väg. Regeringens påstående bygger på uppgifterna om att en industriell expansion har inletts, att sysselsättningsläget har förbättrats, att budgetunderskottet han minskat osv. Vad regeringen underlåter att betona är bl.a. att arbetslösheten trots högkonjunkturen fortfarande är högre än något år under 1970-talet, att inflationstakten är högre än i de länder med vilka jämförelser vanligtvis sker och att den starka vinstökningen och över huvud taget förbättringen av det ekonomiska läget har skett på bekostnad av starkt nedpressade reallöner. Det finns därigenom ingen stabil grund för ett fortsatt uppsving, ännu mindre för en stabil tillväxt och en rättvis fördelning av levnadsstandarden. Det uppsving som enligt regeringen karakteriserar svensk ekonomi under de senare åren har alltså till betydande del åstadkommits genom att arbetslönerna har hållits tillbaka till förmån för kapitalets profiter. Fördelningen av såväl inkomster som förmögenheter har blivit mer ojämn. Klassklyftorna har ökat. En avgörande förutsättning för fortsatt tillväxt är att kostnadsutvecklingen kan begränsas, säger utskottsmajoriteten i det betänkande vi nu behandlar. Med det menar man att en fortsatt reallönesänkning för det arbetande folket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Vi från vänsterpartiet kommunisterna anser att det avgörande för den ökning av export, produktion och investeringar som ägt rum har varit dels den kapitalistiska högkonjunkturen, dels den kraftiga devalveringen av den svenska kronan, dels nedpressningen av reallönerna. I den reviderade finansplanen sägs att de svenska företagens relativa exportpriser i år beräknas ligga ca 6 90 lägre än 1981 och de relativa lönekostnaderna per producerad enhet ca 20 96 lägre. Lönsamheten i den svenska industrin har vidare under senare år ökat mer än i andra OECD länders industrier. Detta bör ses mot bakgrund av att lönernas andel av förräntningsvärdet inom industrin starkt har minskat från 84,8 90 år 1978 till 67,6 960 år 1984. Reallönerna efter skatt har minskat med 9,4 90 från 1981 till 1984. Av uppgifter som statistiska centralbyrån nyligen redovisat uppgifter framgick att det skett sänkningar av reallönerna både under åren 1983-1984 och under åren 1982-1984 för såväl industriarbetare som statsanställda och Nr 162 kommunalanställda. Den enda grupp som under dessa perioder kunnat öka S 5 pe Onsdagen den sina reallöner är industritjänstemännen. 5 juni 1985 Det som verkligen är oroväckande är att trots de kraftiga reallönesänkningar som regeringen har åstadkommit och trots att vi befinner oss i en Sysselsättningsskahögkonjunktur ligger arbetslösheten på en oacceptabelt hög nivå. pande åtgärder Fru talman! Vi har här hört hur Bengt Wittbom med sina vanliga övertoner talat om förträffligheten i den moderata politiken i vad gäller sysselsättningen. I det betänkande vi nu behandlar finns en rad reservationer från moderata samlingspartiet och mittenpartierna. Det är en provkarta på en reaktionär klasspolitik, som Sverige knappast har genomlevt tidigare. Det man föreslår är en brutal fördelningspolitik, som gynnar de rika på de övrigas bekostnad. De tre borgerliga partiernas angrepp mot svenska folkets levnadsstandard, sysselsättning och maktbefogenheter sker bl.a. genom nedskärningar av sociala och kulturella förmåner. Sammanlagt kräver moderata samlingspartiet en nedskärning av de statliga utgifterna med 21 miljarder kronor för år 1986, varav 4 miljarder kronor gäller minskade statsbidrag till kommunerna. Moderaternas nedskärningsförslag kommer, om det förverkligas, att innebära att ytterligare ca 70 000 personer blir arbetslösa. I reservation nr 1 säger man att den nuvarande avtalsmodellen år efter år har visat sig generera högre lönepåslag än vad som varit förenligt med bevarad konkurrenskraft och samhällsekonomisk balans. Den statistik som jag tidigare redovisade är känd både för moderaterna och för de övriga borgerliga partierna. Den visar en reallönesänkning för det vanliga arbetande folket med 9,4 90 från 1981 till 1984. Kan ni nu utöver de allmänna fraser och övertoner som ni använder i den här debatten tala om vilka reella och oacceptabla lönehöjningar som har ägt rum och som förklarar den höga arbetslösheten? Ni säger vidare att regeringen i god tid före avtalsrörelserna måste ange de samhällsekonomiska förutsättningarna och klargöra att industristöd, devalveringar och fortsatta AMS-insatser inte kommer att sättas in för att eliminera effekterna av oansvarigt höga löneökningar. Den fråga som återstår för de tre borgerliga partierna att besvara är: Vilka lönehöjningar har varit oansvarigt stora? Menar ni att en reallönesänkning med 9,4 96 från 1981 till 1984 i sig innefattar en oansvarighet, som äventyrar vår ekonomi och sysselsättning? Hur stora reallönesänkningar borde i så fall arbetarklassen vidkännas för att det skulle sammanfalla med er uppfattning om samhällsansvar? Man kan också konstatera att under samma period, eller förra året, har industrivinsterna varit enorma. De 50 största bolagen i Sverige har haft en vinst på över 50 miljarder kronor, och vinstökningen sedan förra året uppgår till hela 13 miljarder. Hur stora borde dessa vinster ha varit för att ni skulle anse dem förenliga med en klok ekonomisk politik? Å ena sidan talar ni om nödvändigheten av fria förhandlingar. Å andra sidan anser ni att regeringen måste i god tid i förväg spika fast och tala om för 83 arbetsmarknadens parter vilket samhällsekonomiskt utrymme förhandlarna har att rätta sig efter. De här frågorna borde ni klargöra. När ni efter en ingående analys kommit fram till att arbetslösheten förorsakas av höga löneavtal, föreslår ni att det skapas raka rör från förhandlingsbordet till avtalsparterna, så att dessa också får betala kostnaderna för arbetslösheten eller eventuellt olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fru talman! Listan över reaktionära förslag och inslag av rå klasspolitik i de borgerliga reservationerna kan göras längre. Förslagen kan karakteriseras som uttryck för en medvetet arbetslöshetsskapande politik. Det egentliga syftet med att förslagen utformas och framförs i kammaren, vilket skulle ha varit helt otänktbart för några år sedan, kan man spekulera över. Men en effekt är i alla fall helt uppenbar: moderaternas och de andra borgerliga partiernas extrema högerståndpunkter skapar förutsättningar för socialdemokratins högervridning.

Det är faktiskt en förutsättning för den förda ekonomiska politiken. Tack vare moderata samlingspartiets extrema högerståndpunkter har socialdemokraterna lyckats förmå arbetarklassen att acceptera reallönesänkningar mitt i högkonjunkturen. Samtidigt redovisar, som jag sade tidigare, de 50 största företagen en vinst på över 50 miljarder kronor. Socialdemokraterna hävdar ju också att en avgörande förutsättning för fortsatt tillväxt är att kostnadsutvecklingen kan begränsas, dvs. att lönerna minskar. På så sätt skapas till följd av moderaternas extrema högerpolitik det nödvändiga utrymmet för socialdemokratisk högervridning, samtidigt som socialdemokratin kan framstå som ett klart bättre alternativ än de borgerliga. Därför blir moderaternas påståenden om oansvarigt höga lönehöjningar nästan oemotsagda. Fru talman! Vi är naturligtvis medvetna om att även med reservation för olika metoder att beräkna den totala verkliga arbetslösheten intar Sverige ett gynnsamt läge jämfört med de flesta övriga kapitalistiska länder. Men de uppnådda resultaten är icke tillräckliga och kan dessutom lätt gå förlorade. Det är sålunda mycket osäkert om ökningen av sysselsättningen inom industrin med något tiotal tusen representerar en vändning i den utveckling som på några år berövat Sverige i runt tal 100 000 arbetstillfällen inom industrin. Med den politik gentemot kommunerna som föreslås i kompletteringspropositionen är det mycket osäkert om den förutsedda sysselsättningsökningen kan komma till stånd inom den offentliga sektorn. Vi anser att ytterligare insatser måste göras för att hindra en försämring av läget på arbetsmarknaden och för att bringa ned arbetslösheten.

Vpk föreslår därför att anslaget för sysselsättning räknas upp med 1 750 000 000 kr. och att dessa medel skall gå till kommuner och landsting för att skapa nya och fasta arbetstillfällen. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984/85:21 om sysselsättningsskapande åtgärder och tillstyrker därmed också förslaget i proposition 150 bil. 2:2 arbetsmarknadsdepartementet. För att spara tid tänker jag inte kommentera vare sig detaljerna i betänkandet eller det positiva i propositionen, utan gå direkt på de reservationer och motioner som är fogade till betänkandet. Men jag måste säga några ord om det som hittills har sagts. I veckan har det kommit resultat, eller siffror, eller rapporter — vilket man nu vill — från OECD som visar att Sverige nog är det enda landet i Europa som har klarat av att minska budgetunderskottet och samtidigt hålla arbetslösheten nere. Jag tror att det vore bra om vi kunde utgå från sådana faktauppgifter i den här debatten. Vi har i dag att behandla arbetsmarknadsutskottets betänkande 21. Men de som tidigare har talat här — framför allt företrädarna för de borgerliga partierna — har tagit upp hela arbetsmarknadspolitiken och hållit på med det mycket länge. Det är klart att man måste göra så om man skall försvara en sjuk sak. Det behöver inte vi göra. Jag vill säga att Bengt Wittbom i dagens debatt har varit gnälligare och grinigare än någonsin tidigare. Man kan påminna Bengt Wittbom om räven och rönnbären — men det skall jag inte göra. Med anledning av vad Bengt Wittbom och de andra borgerliga representanterna har sagt när de har varit uppe i talarstolen och klagat över den förda politiken, vill jag i stället påminna om Gösta Knutssons bok om Pelle Svanslös. Först kommer elaka Måns, och därefter kommer hans kamrater Bill och Bull med samma dåliga budskap. Det var åtminstone det som de borgerliga representanternas inlägg här präglades av. Fru talman! För att återgå till utskottsbetänkandet är det så att man i reservation 1, som är gemensam för de tre borgerliga partierna, på alla sätt försöker svartmåla situationen på arbetsmarknaden — precis som man har gjort här i dag. Man tycks ha glömt att arbetslösheten det sista borgerliga 85 regeringsåret ökade med 50 96 — 50 76, Bengt Wittbom! — och att antalet arbetslösa i september månad 1982 var hela 176 000 personer. Detta skall jämföras med de 120 000 personer — eller 2,7 96, som siffran nu är nere i — som var arbetslösa i april månad i år. Till detta skall läggas att antalet sysselsatta har ökat från februari 1984-april 1985 med 90 000 till totalt 4 280 000. Detta är vad jag kan förstå den högsta siffran någonsin då det gäller antalet sysselsatta i vårt land. Man kan också säga att arbetslösheten har minskat sedan de borgerliga regeringsåren med 30 96, eller med i runt tal 56 000 personer. Till detta kan också läggas att antalet sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder har minskat. När det gäller det totala antalet sysselsatta i sådana åtgärder, har dessa minskat från 220 600 i februari 1984 till 191 000 i april 1985. Då det gäller beredskapsarbeten, så har dessa minskat från 76 000 till 33 000 under samma tid, medan antalet rekryteringsplatser sjunker; från 20 000 i januari 1985 till 14 900 i april 1985. Internationellt sett kan det sägas att vi står i särklass i Europa. Arbetslösheten i Sverige är 2,7 90 medan snittet för Europa i övrigt är 1196. Sysselsättningsgraden är 82 96 i Sverige medan den i Europa i övrigt bara är 64 70, dvs. en skillnad på hela 18 96. Om detta kan man säga två saker. Det första är att ni borgare knappast kan vara trovärdiga i era påståenden. Vem kan tro på era siffror efter det jag har presenterat här? Det andra är att ni som en följd av er kritik naturligtvis borde föreslå en rad åtgärder för att bättra på siffrorna. Men det ni föreslår är synnerligen klent. Två saker — lägre löner och att löntagarfonderna skall tas bort — är vad ni kommer med. Och det är ju sedvanlig borgerlig politik: mindre pengar till löntagarna och mer till industri och kapitalägare. Jag tror inte på era recept. Bevisen för att de inte är bra kan man bl.a. finna i de europeiska länder som är borgerligt styrda. Men jag kan lugna er — vi socialdemokrater skall kämpa för arbete åt alla. Inte förrän alla som vill och kan arbeta också har ett jobb är vi nöjda. Ingvar Karlsson i Bengtsfors från centerpartiet tog upp arbetslinjen och sade att centerpartiet stod för denna linje. Jag vill påstå att det är vi socialdemokrater som mest av allt står för den. Jag skulle vilja be Ingvar Karlsson att lämna exempel på tillfällen då vi inte satsat på arbetslinjen, medan ni ansett att ni gjort det. Det skulle vara intressant att höra. När det i övrigt gäller frågorna om den ekonomiska politiken utgår jag ifrån att de kommer att behandlas längre fram av bl.a. finansutskottets ledamöter här i kammaren. Jag tänker inte fördjupa mig mera i det. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1. Reservation 2 från vpk är på något sätt mera rak. Man klagar på situationen på arbetsmarknaden och föreslår åtgärder. Det är möjligt att man längre fram under hösten bör utgå från en sådan här bedömning. Men detta ger dock inte underlag för att redan nu fastställa en högre nivå för åtgärdsinsatserna. Denna fråga bör man ta ställning till, om detta motiveras av den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden. Jag yrkar avslag på reservation 2. Reservation 3 är moderat och gäller propositionens förslag till åtgärder för förbättringar på byggarbetsmarknaden. Först konstaterar reservanterna att det finns problem på byggarbetsmarknaden, och sedan yrkar man avslag på de föreslagna åtgärderna. Då det gäller handikappade byggnadsarbetare borde det vara självklart att arbetsgivarna tar sin del av ansvaret. Det är det vi vill att parterna skall komma överens om genom AMS försorg. I fråga om tidigareläggning av kommunala investeringar i Norrlands inland, så kan utöver det som sägs i betänkandet framhållas att byggarbetslösheten i Norrlandslänen är synnerligen allvarlig. Den senaste statistiken visar att Jämtland har 19,6 96 arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, Kopparberg har 18,1 76, Norrbotten 16 96, Gävleborgs län 13,6 96 och Västerbotten har 13 96. De siffrorna talar sitt tydliga språk — det måste till åtgärder. Folkpartisten Elver Jonsson talade om att aktiviteten inom byggverksamheten inte var så hög som man hade räknat med. Nybyggnadsverksamheten kanske inte är så omfattande som man hade räknat med. Men å andra sidan har vi socialdemokrater lagt fram ett omfattande ROT-program, och väldigt många byggnadsarbetare har kunnat få jobb därigenom. Men tillbaka till Norrlandslänen! Man måste alltså sätta in åtgärder för att överbrygga de problem som finns. Vi socialdemokrater är också beredda att sätta in de åtgärderna. Jag yrkar härmed avslag på reservation 3. Då det gäller reservation 4 så har vi debatterat dessa frågor i samband med införandet av förnyelsefonderna. Den skärpning som nu införs — att stöd till AMU i företag endast skall utgå om företagen inte längre har medel innestående på förnyelsekonto — är synnerligen rimlig. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 konstaterar moderaterna att kunskapen om datorer och deras användning är viktig och behöver få ökad spridning. Men när det sedan gäller att anslå pengar yrkar samma moderater avslag. Vi socialdemokrater anser att datautbildning på olika nivåer är en viktig framtidsfråga för alla medborgare, och är därmed också beredda att anvisa medel för sådan utbildning för anställda som endast har kort skolutbildning. Med anledning härav yrkar jag avslag på reservation 5. Då det gäller reservation 6 från folkpartiet om ytterligare anställningar med lönebidrag kan sägas att riksdagen i samband med behandlingen av tilläggsbudget 3 nyligen beslutat om en ökning med ytterligare 400 platser. Detta beslut sammanfaller med den framställning som AMS har gjort i ärendet. Med hänsyn till att beslut således nyligen fattats i riksdagen, och detta utan några meningsskiljaktigheter, kan det inte vara motiverat att nu på nytt gå i författning om ytterligare tillskott av platser. Jag yrkar avslag på reservation 6. I reservation 7 tar moderaterna upp kravet på en utvärdering och redovisning av rekryteringsstödet. Man betonar att stödet inte fått avsedd effekt. Det kan, som påpekas i betänkandet, påminnas om att utskottet vid rekryteringsstödets tillkomst räknade med att bidraget med hänsyn till sin inriktning torde få särskild betydelse för provanställningar samt för vikariat och praktikarbete, dvs. icke fasta anställningar. En statistisk sammanställning som gjorts av AMS gällande rekryteringsstödet under 1984 visar att stöd erhållits för 51 000 personer och att 26 90 av dessa har fått fasta anställningar. Här kan sägas att moderaterna är kritiska, och att folkpartiet är mycket positivt till stödet, medan centern inte tyckt till i frågan. Det blir som vanligt svårt för de borgerliga att enas. Vår slutsats är att vi skall utgå ifrån att en utvärdering tas fram om rekryteringsstödet precis som av övriga arbetsmarknadsåtgärder, dock utan att något tillkännagivande till regeringen behöver göras. Jag vill påminna om att vi har en särskild forskningsdelegation, EFA, för sådana undersökningar. Slutligen tar folkpartiet i reservation 8 ånyo upp frågan om särskilda ungdomslöner, dvs. sänkta löner för ungdomar. Denna fråga debatterades ingående i samband med behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 den 28 mars i år. I den debatten konstaterade jag att man bör hålla fast vid den vedertagna principen att löner och anställningsvillkor skall fastställas genom förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden utan inblandning från samhällets sida. Sedan den debatten har LO och SAF slutit nya avtal om löner för ungdomsplatserna, dvs. för ungdomar mellan 16 och 17 år. Det blev en ordentlig ökning för ungdomsplatserna. På många avtalsområden finns dessutom redan lönedifferentieringar, när hänsyn till ålder och yrkeserfarenhet bedöms göra detta motiverat. Jag konstaterar också att man inom folkpartiet denna gång i sin reservation är ensam om att vilja sänka ungdomslönerna. Detta är en framgång för ungdomarna som åtminstone jag hälsar med tillfredsställelse. Med det sagda yrkar jag avslag på reservation nr 8. Herr talman! Härmed yrkar jag avslag på samtliga reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984/85:21.

Herr talman! Bo Nilsson väljer att citera ur sagan om Pelle Svanslös. Det kan man kanske kosta på sig om det inte finns mer väsentliga saker att säga. Låt oss gå in på frågan om budgetunderskottet. Det vore märkligt om detta inte skulle kunna krympas något, då vi har haft en så god konjunktur. Men, märk väl, statsskulden ökar, och räntekostnaderna per svensk stiger dramatiskt. Bo Nilsson säger att han inte tycker om att vi svartmålar läget. Det har jag inte gjort. Jag sade att läget var synnerligen allvarligt. Hur Bo Nilsson än vrider på siffrorna går det inte att komma undan att byggverksamheten är låg och byggarbetslösheten exceptionellt hög. Bo Nilsson återgav tvåsiffriga tal. Långtidsarbetslösheten ökar både när det gäller tiden för arbetslösheten och när det gäller antalet personer som är arbetslösa. Fler än någonsin tidigare står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dessa fakta kommer inte ens Nr 162 Bo Nilsson undan. Onsdagen den Bo Nilsson säger att sysselsättningen ju ändå har ökat. Men, herr talman, Sjuni 1985 fattas bara annat. Den har ökat varje år under hela det decennium vi har bakom oss. Skulle den inte öka under en högkonjunktur då det dessutom genomförs kraftiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, när skulle den då öka? Bo Nilsson har inte gjort ens ett försök att svara på hur vi skall ta tag i de svåra, långsiktiga problemen. Det har regeringen inte sagt någonting till riksdagen om, och den socialdemokratiska utskottsgruppen har inte heller kunnat ta tag i det. Byggarbetslösheten är i flera län uppe i tvåsiffriga tal, och jag frågade tidigare Bo Nilsson: Var inte den socialdemokratiska ambitionen högre än så? Eller har arbetsmarknadspolitiken misslyckats? Sedan kan jag inte underlåta att fråga: Varför är ni från socialdemokratiskt håll så njugga mot de arbetshandikappade? När vi begärt särskilt lönebidrag är det inte därför att det är en summa som AMS har tänkt sig utan därför att detta särskilda lönebidrag snart är helt utnyttjat. Det är obegripligt att partier som vill kalla sig sociala inte kan gå in och göra ett litet handtag när det gäller en sak som statsfinansiellt kostar så litet. Mitt påstående från förra inlägget, att socialdemokraterna för två slags politik — en i opposition och en i regeringsställning — har ännu inte dementerats. Bo Nilsson säger att socialdemokratin vill ge alla arbete. Jag betvivlar inte den ambitionen, men den kritik ni framförde förra regeringsperioden var klart överdriven, och resultatet från den nu snart gångna perioden visar att ni inte har lyckats med uppgiften.

Herr talman! Jag måste börja med att ge Bo Nilsson en eloge. Mot bakgrund av det fullständigt hopplösa läge han sakligt sett befinner sig i klarade Bo Nilsson sitt anförande mycket bra. Det berodde på att han började med att säga att han inte ville ta upp tiden med att kommentera det positiva i propositionen — det förstår jag, för det finns inget. Det finns en och annan mening om hur bra det ser ut och hur mycket bättre det skall bli, men de siffror som faktiskt finns talar sitt tydliga språk. Det är ju dem vi använder. Arbetsmarknadsstatistiken som vi presenterar från riksdagens talarstol är ju ingenting som vare sig jag, Elver Jonsson eller Ingvar Karlsson i Bengtsfors själva har hittat på eller som är skrivet på våra partikanslier. Den produceras av Sveriges statistiska centralbyrå och bearbetas av arbetsmarknadsstyrelsen, och ansvarig där är en generaldirektör som socialdemokraternas egen regering har tillsatt. De siffrorna har Bo Nilsson, som företrädare för den nuvarande regeringspolitiken, faktiskt att försvara i kammaren. Bo Nilsson liknade de borgerliga partiernas företrädare här i debatten vid Måns, Bill och Bull. Det är ju alltid trevligt att i sina anföranden ta in litet lättare stoff. Men jag vet inte vad man då skall kalla de arbetsmarknadspolitiska företrädare för socialdemokratin som i mars, april och maj 1982 från riksdagens talarstol inte bara kritiserade den förda politiken i sak utan t.o.m. påstod — det hedrar Bo Nilsson att han inte var med i det gänget — att 89 den dåvarande majoriteten av illvilja drev arbetslöshetsskapande politik. Situationen är den, att samma företrädare nu sitter i Rosenbad och har bedrivit en politik som medfört att den öppna arbetslösheten i april 1985, under högkonjunktur och med devalveringsbrasa under, omfattar 8 000 personer fler än i april 1982, i djupaste lågkonjunktur. Den dolda arbetslösheten, ökningen av antalet personer i korta AMS-åtgärder, omfattar 30 000 personer fler. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 5 000 personer. 311 000 personer står utanför den reguljära arbetsmarknaden 1985—i högkonjunktur — jämfört med 270 000 krisåret 1982. Därmed står 41 000 fler människor utanför den reguljära arbetsmarknaden — befinner sig i arbetslöshet — nu än vid samma tidpunkt än för tre år sedan. Vet inte Bo Nilsson att vi nu är på väg in i en sämre konjunktur? Och vet inte Bo Nilsson att ingen av de grundläggande orsakerna till den alltför höga arbetslösheten har undanröjts under den socialdemokratiska regeringsperioden? Vet inte Bo Nilsson att inflationen är en fara? Herr talman! För att bara kommentera en del av Bo Nilssons egna siffror: Om Bo Nilsson skall jämföra arbetsmarknadssituationen nu med arbetsmarknadssituationen i februari 1984, så föreslår jag att han gör det på den socialdemokratiska riksdagsgruppens sammanträden. Där kan det möjligen vara riktigt att diskutera resultaten av den förda politiken i samband med en jämförelse mellan två olika tidpunkter med socialdemokratisk regering. Men här i dag är vi intresserade av att få höra hur ett regeringsparti, som var värre än både Måns, Bill och Bull tillsammans när man var i opposition, kan försvara att man själv har åstadkommit högre arbetslöshet än vad man då så hårt kritiserade. Till slut, herr talman, när det gäller lönerna: Det är ett demagogiskt sätt att debattera, tycker jag, som Bo Nilsson gav prov på. Vad vi vill peka på som en grundläggande orsak till för snabb inflation, urholkad konkurrenskraft och fortsatta förluster av riktiga jobb är ju inte att löntagarna får för små löneökningar, utan det faktum att de måste begära så höga löneökningar för att över huvud taget få någonting kvar i plånboken, beroende på arbetsgivaravgifter, höga marginalskatter och bidragsavtrappningar. Det är det vi kritiserar, och det är just därför, Bo Nilsson, som vi lägger fram förslag som skulle innebära ökade möjligheter till bättre reallöner utan inflationsrisker. Vi säger inte att målsättningen är att dra ner reallönerna. Vi säger ju tvärtom, Bo Nilsson, att målsättningen är att dra ner den offentliga konsumtionen och öka utrymmet för de enskilda löntagarnas möjligheter att försvara sina reallöner. Ansvaret som parterna måste ta, Bo Nilsson, är en självklarhet. Kring förhandlingsborden och i löneuppgörelserna bestämmer man till mycket stor del vilka förutsättningar arbetsmarknaden har. Det är där ansvaret måste tas. Ni har ju försökt det mesta i er regering — Rosenbadsrundor, statsministerinhopp och vad det nu är — och det har gått åt skogen. Jag vill fråga: Vilka förslag har Bo Nilsson för att vi skall klara situationen i framtiden? Det vore också intressant att höra det utifrån perspektivet av den bomb som den här regeringen nu har apterat och som kommer att explodera när förhandlingar för 1986 sätter i gång.